Fru talman! Proposition 1987/88:64, som ligger till grund för utskottets betänkande om särskilda regionalpolitiska insatser i Bergslagen och norra Sveriges inland, är en beställning från riksdagen. Det var ju så att riksdagen begärde förslag från regeringen om infrastrukturella insatser under förra vårriksdagen. Industriministern påstod i våras att regeringen hade utarbetat en rad förslag till insatser för att lösa akuta problem inom regionalpolitiken. Trots denna framförhållning från regeringens sida har det dröjt ett år innan propositionen låg på riksdagens bord. Detta är tydligen god framförhållning med regeringens mått mätt. Låt mig också påminna om industriministerns klagan när riksdagen beslutade att ta de 300 miljonerna från industriministern och omvandla dessa till länsanslag. Ett mycket oskickligt handlande med viktiga pengar, enligt industriministerns åsikt, till vilken också sällade sig den socialdemokratiska minoriteten i riksdagen. Döm om vår förvåning när industriministerns handgångne man, statssekreterare Carling strax därefter vid resor i landet talade vackert om den decentralisering av medel som regeringen gjort och vilken nytta denna insats skulle få. Då var det annat ljud i skällan. Till denna positiva marknadsföring har senare också industriministern anslutit sig. Nu prisades regeringens utomordentliga förmåga att framsynt och skickligt fördela 200 miljoner extra ut till länen. Under hösten hade alltså även industriministern vänt kappan efter vinden och accepterat att riksdagen har det avgörande inflytandet över regionalpolitiken i vårt land. Också i år anvisar folkpartiet betydligt mer än regeringen till regionalpolitiska insatser. Det är folkpartiets regionalpolitik, herr industriminister — alltså en del av den borgerliga regionalpolitik som industriministern inte känner till. Kvar stod riksdagens förhoppning om en snabb och väl genomarbetad proposition om infrastrukturella insatser som riksdagen beställt från regeringen. När propositionen äntligen kom, saknade den i sin helhet den analys och det helhetsgrepp som förväntats. Det hade hedrat regeringen om den redan när propositionen lades hade redovisat att den innebar satsningar på Bergslagen och inget annat. När man studerar förslagen som gäller Norrlands inland finner man att de helt och hållet saknar strategi. Förslagen är till största delen gammal skåpmat, som sopats ihop för att efter månader av vånda hos regeringen äntligen bli de förslag som riksdagen krävt. Jag konstaterar att det hade funnits skäl för utskottsmajoriteten att påpeka bristen på helhet och klara linjer — något som borde varit självklart när det gäller Norrlands inland, den del av Sverige som har drabbats hårdast de senaste 20 åren. Att det strös ut några insatser här och där utan sammanhållande strategi kan inte tas på allvar. Därför hade det hedrat utskottsmajoriteten om ett enigt utskott hade kunnat påpeka de uppenbara svagheter som propositionen är behäftad med. Utskottet har ju kunskaper om vilka svårigheter som inlandet brottas med. Folkpartiet anser att infrastrukturella insatser måste bygga på prioriteringar av de åtgärder som på lång sikt kan komma att ha en positiv inverkan på utvecklingen. Genom regeringens oförmåga att göra dessa prioriteringar försvinner helhetssynen, och de långsiktiga strukturförändringarna blir oförutsägbara och slumpmässiga. De som i slutändan drabbas är de människor som bor på dessa orter och som under en kort tid invaggas i en falsk trygghet. De upptäcker framdeles att regeringen inte hade något samlat intresse av att långsiktigt lösa strukturproblemen. Man kan egentligen säga när det gäller Norrlands inland att det får räcka med några stänk från de vises bord i detta sammanhang. Fru talman! Vårens riksdagsbeslut har dock inneburit att större medel än tidigare har avsatts till infrastrukturella åtgärder. Regeringen har också tvingats att redovisa medlens användningsområde innan riksdagen fattar beslut. Det är bra. Vårriksdagens beslut har därmed resulterat i en kraftfullare och mindre improviserad regionalpolitik än vad regeringen hade tänkt sig. Som vi i folkpartiet framhåller i vår motion, står regionalpolitiken i dag inför nya problem. Tidigare handlade regionalpolitiken i stor utsträckning om att möta problem i samband med lantbrukens rationalisering och tillverkningsindustrins expansion. I dag handlar det mer om introduktion av ny teknik inom kunskapsintensiva eller högteknologiska områden. Även tjänstesektorns expansion ger ökade möjligheter. Men detta kan leda till en koncentration till de befolkningstätare regionerna i vårt land. Det är därför av vikt att utbyggnaden av infrastrukturen i regionalpolitiskt prioriterade områden utvecklas, eftersom den kommer att vara av stor betydelse. Folkpartiet anser att regionalpolitiken mer än den gör skall handla om central omfördelning genom kostnadspåverkan och i ökad grad inriktas mot nyskapande och kreativitet på lokal och regional nivå. Det innebär också att de små företagen får en allt större betydelse. Industriministern har i tidigare debatter visat ett visst intresse för folkpartiets inriktning. I denna proposition saknas trots detta helheten och konkreta långsiktiga lösningar. Fru talman! Jag vill ta upp ett antal delfrågor som huvudsakligen gäller Bergslagen. Utskottet har en mycket restriktiv syn på nya orter, som skall inplaceras i stödområden. Men det hindrar inte att utskottets majoritet borde ha tagit hänsyn till den särskilda situation som Säters kommun hamnat i, dels genom att det stora mentalsjukhuset skall avvecklas, dels genom att kommunen ligger inklämd mellan kommuner som tillhör stödområdet. Folkpartiet anser därför att det finns skäl att tillmötesgå Säters önskemål om att få inplaceras i stödområde temporärt. Fru talman! Folkpartiet noterar med förvåning att det görs stora satsningar i Bergslagen samtidigt som sysselsättningsstödet i stödområde C avvecklas. Jag vill fråga Lars Ulander, utskottets företrädare, med vilken logik man tagit detta beslut. Hur tror ni att företagare som ämnar etablera verksamhet inom stödområde C tolkar detta? Beslutet innebär att man tar med ena handen och ger med den andra. Och detta görs mot hårt drabbade bygder både i Bergslagen och i Norrlands inland. I reservation 11 pekar folkpartiet, centern och vpk på folkhögskolornas betydelse för en decentraliserad verksamhet. Folkhögskolorna bör kunna få en ny uppgift när det gäller att utveckla landsbygden och därmed spela en aktiv rolli regionalpolitiken. Folkhögskolorna har god spridning över landet. De har stor erfarenhet som förmedlare av både kunskaper och kultur. Regeringen bör därför få i uppdrag att ändra reglerna för utbildningsbidrag så att folkhögskolorna kan få en central roll när det gäller utbildning omkring landsbygdsutvecklingen. I reservation 14 tar folkpartiet upp medelsanvisningen till de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i Ludvika kommun. Folkpartiet anser att det är olämpligt att subventionera personalutbildning enligt den konstruktion som det föreslagna utbildningsstödet innebär. Regionalpolitiken måste syfta till lika behandling. Alla företag i regionen som har förutsättningar att expandera bör också ha möjligheter till stöd. Detta är inte minst viktigt när det gäller de små företagen. Vi anser att lokalkännedom och regional överblick är viktiga när det gäller att bedöma förutsättningarna för företagsetableringar. Därför bör medlen fördelas med 50 miljoner till arbetsmarknadsutbildning i företag, som skall skötas av länsarbetsnämnden, och 50 miljoner till länsstyrelsen för regionala utvecklingsinsatser. Detta gäller också förslaget om lokaliseringsstöd till ASEA Brown Boveri. Stöd skall ges enligt gällande regler. Regionala stödformer får inte leda till godtycke. De skall bidra till en regional utveckling som står i proportion till kostnaden. Jag har tagit upp några saker som folkpartiet tycker är viktiga att tala om i anslutning till propositionen. Jag vill med det anförda, fru talman, yrka bifall till följande reservationer som folkpartiet skrivit under, nämligen 1,8, 10, 11, 14, 17, 20 och 22.

Fru talman! Kammaren behandlar i dag en proposition och ett antal betänkanden om dels Bergslagen, dels norra Norrlands inland. Men rubriken lovar mycket mer än propositionen innehåller. Det är ungefär som vanligt när den regionalpolitiske ministern är rubriksättare och talare. Det bullrar, men det blir litet ull. Det är nämligen endast ett fåtal Bergslagskommuner som är aktuella. Huvuddelen av de 23 Bergslagskommunerna berörs inte alls. Under den stolta rubriken Norra Norrlands inland berörs ett fåtal Västerbottenskommuner — men mycket mycket marginellt. Vi i centern noterar att ett femtiotal av de mest utsatta kommunerna i Bergslagen och Norrlands inland helt och hållet glöms bort av regeringen. En riksdagsmajoritet sade ifrån på skarpen förra våren. Man sade då att regeringen snarast skulle komma tillbaka med förslag till infrastrukturella åtgärder. Med andra ord: bättre rambetingelser för utvecklingen. Jag måste tyvärr konstatera att regeringen och också den socialdemokratiska riksdagsgruppen tydligen anser att det inte behövs några bättre rambetingelser i de 50 kommuner som mest av alla kommuner har utsatts för den socialdemokratiska flyttlasspolitiken under 60-talet och på senare tid alltsedan 1982. Thage G Petersons sätt att utöva sitt ämbete såsom regionalpolitiskt ansvarig minister är en bedrövelse. Tre fjärdedelar av vårt land far mycket illa till följd av regeringens och Thage G Petersons agerande. Vi i centerpartiet begär därför att regeringen lägger fram ett nytt Bergslagsinlands-paket som har ett innehåll som ger de 50 mest utsatta kommunerna bättre rambetingelser. Jag skall kort beröra några viktiga hörnstenar för ett nytt paket. Länsvägnätet måste rustas upp. Vi i centern är beredda att redan under vårriksdagen avsätta ordentliga belopp till förstärkning och beläggning av grusvägnätet. Det skulle ge många jobb. Det skulle ge framtidstro. Det skulle ge framkomliga vägar och därmed lägre kostnader. Det skulle dessutom innebära en klar, positiv markering för berörda kommuner, län och företag — dvs. den brända markens politik skall inte längre föras fullt ut. När det gäller ett nytt paket begär vi också att elkraftens vinster går tillbaka till värdkommunerna — inte hela vinsten, men delar av den. Vattenkraftens vinster utgör i dag mångmiljardbelopp. Det är i det s.k. stödområdet som de mycket stora vinsterna uppkommer. Det är det området som har fått sätta till stora naturvärden. Det är det området som har fått sätta till stora överdämda, produktiva marker. Men vinsterna, som alltså är i mångmiljardklassen, går ut ur området. Därför begär vi att 1 öre per kilowatt går tillbaka till dessa kommuner redan från den 1 juli. 1 öre per kilowatt låter inte så mycket, eftersom vinsten motsvarar många ören. Men det skulle ge ca 500 miljoner varje år till de fyra länen i norr, om vi tar dem som exempel. Ragunda kommun skulle få ca 25 milj.kr. Storumans kommun skulle få drygt 20 milj.kr. Egentligen är det alldeles fel, och något av en förolämpning, att dessa vattenkraftskommuner kallas stödområden. Det är ju de som med sin vattenkraft stöder den positiva utvecklingen i övriga Sverige. Det är de som stöder övriga Sverige, inte tvärtom. En så liten återbäring som 1 öre per kilowatt är faktiskt det minsta dessa kommuner kan begära, och det bör de få fr.o.m. den 1 juli. Pengarna skall användas till näringslivsutveckling och till att allmänt skapa bättre rambetingelser. Efter de kontakter som förevarit med människor runt om i vårt land är jag övertygad om att det här är någonting som svenska folket anser vara mycket mycket rimligt och riktigt. Vidare har centerledamöterna från Bergslagen i en motion lagt fram en serie positiva förslag som bör ingå i ett nytt paket. Inlandskommunerna i Västerbotten har också arbetat fram ett inlandspaket. Thage G Peterson har haft tillgång till det paketet. Men han har nästan helt och hållet nonchalerat paketets innehåll, trots att alla kommuner, alla partier, alla fackliga organisationer, alla näringslivsorganisationer och länsstyrelsen har ställt sig bakom detta. Alla är i dag mycket mycket besvikna på regeringen, och då i synnerhet på Thage G Peterson. Vii centerpartiet anser att ett nytt paket skall innehålla inlandskommunernas väl genomarbetade förslag. I alla län inom Bergslagen och i Norrlands inland har länsstyrelser och kommuner många viktiga projekt när det gäller att skapa bättre rambetingelser. Nu hänger det alltså bara på regeringens vilja. De här utsatta kommunerna drömmer inte om att få mångmiljardstöd, som Volvo och Saab har fått i Göteborgsresp. Malmöregionen. De begär inga 35 000 kr. per längdmeter väg, som Gyllenhammar begärde och regeringen nickade bifall till. Vi vill inte ställa samma orimliga krav som Volvo och Saab ställde och också fick igenom gentemot en otroligt svag motpart. Vi begär småsummor i jämförelse med vad två av Sveriges rikaste företag har fått i samband med att de bygger ut i rikets andra och tredje största storstadsregioner. De här kommunerna begär, liksom vi i centerpartiet, ett nytt paket som skall vara till hjälp i deras eget arbete för att skapa bra samhällen och bygder. Men kan de hoppas på regeringens förståelse? Jag tror inte det. Väljarunderlaget är något för litet för en ansvarig minister som är ordförande för socialdemokratin i Stockholms län. Fru talman! Industriministern bevistar i dag återigen en diskussion om landsbygdsutveckling. Konkret har bl.a. under hans samordning med den av honom omskrutna statssekreterargruppen — det var ju huvudnumret närapå under ett helt år — ett femtiotal regeringsförslag lagts fram som utarmar landsbygd och mindre orter. Jag vill här bara nämna folkbokföringen. Där föreslås och riksdagen har beslutat att ca 2 000 kvinnor i små församlingar förlorar sina arbeten. Det är ett exempel bland de 50 förslagen. I sak har det inte kommit annat än ord, ord, ord och återigen ord från Thage G Peterson, som dessutom har låtit sig bli korad till ordförande för att utveckla landsbygden. Enligt centerns mening måste det i ett nytt paket också ingå några tiotals miljoner kronor till landsbygdsutveckling i berörda områden. I dag utfrågas två representanter för Vilhelmina kommun av finansutskottet i en offentlig utfrågning. I en näringslivstidning har påvisats att såväl kommunal skatt som avgifter för barnomsorg, vatten m.m. är mycket mycket höga i denna av socialdemokrater styrda kommun — skatter och avgifter är höga i stora delar av det område som denna proposition behandlar. Viicentern har länge krävt en bättre kommunal skatteutjämning. Denna skall grunda sig på givet serviceutbud och på den kommunala effektiviteten. Den socialdemokratiska kongressen har fattat beslut i samma riktning. Men den koncentrationsinriktade regeringen struntar i kongressens beslut. Detta är dock en mycket viktig fråga när det gäller att få en balanserad regional utveckling. Detta är också en mycket viktig rättvisefråga. En rättvis kommunalskatt måste också utgöra grunden för en kommande skattereform. Jag vädjar till regeringen att för dessa områden fullfölja er egen partikongress beslut. Ni får stöd i riksdagen. Normala skatter och avgifter är en viktig grund att stå på när dessa områden skall utvecklas. Jag vill konkretisera ytterligare en fråga för ett nytt paket. Om det finns industrilokaler utvecklas företagsamheten. Därför vill centerpartiet att det i ett nytt paket skall läggas ett 50-procentigt regionalpolitiskt stöd till såväl privata som kommunala industrihus i Norrlands inland. Också i stödområde C, somi stort sett omfattar resten av det område som behandlas här i dag, bör det i de landsbygdsbetonade delarna få byggas kommunala och privata industrihus med ett 40-procentigt stöd. Detta leder i sin tur till att dessa områden måste få höjda länsanslag, vilket centerpartiet föreslår och ställer sig bakom. Industrihusbesluten måste nämligen fattas lokalt. Tillgången på nyckelpersoner är ett annat problem som måste lösas. Det gäller kvalificerade ekonomer, tekniker, läkare, sjukgymnaster osv. Därför böri ett nytt paket ingå att studieskulderna avskrivs i stödområdena A och B. Dessa nyckelgrupper är nämligen mycket viktiga. Fru talman! Regeringen har, som Sigge Godin sade, berövat stödområde C sysselsättningsstödet. Centern och folkpartiet anser att detta är ett helt felaktigt beslut, i det besvärliga läge som just nu råder inom stora delar av stödområde C. Vi föreslår därför ett återinförande av detta stöd. Centern, folkpartiet och vpk föreslår också att folkhögskolorna skall anordna utbildningskurser för ”landsbygdsutvecklare”. Vi trodde in i det sista att det första positiva landsbygdsutvecklingsförslaget skulle läggas fram av regering och riksdag — vi trodde det på god grund, eftersom moderaterna var med om en trepartimotion. Tyvärr kunde vi på upploppet konstatera att de valde att sälla sig till socialdemokraterna mot detta positiva förslag för landsbygden. Jag vill i all ödmjukhet vädja till moderaterna att ta sitt förnuft till fånga i denna fråga och ändra sig inför den kommande voteringen. Till sist vill jag ta upp en fråga som Sigge Godin också berörde. Säter har ett sådant läge att det inte skall ha sämre lokaliseringspolitiska betingelser än t.ex. Borlänge kommun -— jag tror att en riksdagsmajoritet röstar för det i dag. Fru talman! Regeringen bedriver koncentrationspolitik.- Regeringen har ingen samordning mellan departementen för en bättre regional utveckling. Regeringen har en regionalpolitiskt ansvarig minister som inte tar sitt ansvar eller sin uppgift på allvar. Detta gör att jag vill vädja till statsminister Ingvar Carlsson: Ta tag i samordningen! Ta tag i regionalpolitiken! Sätt litet pli på Thage G Peterson och andra departementschefer som motverkar en positiv utveckling av hela vårt land! De som jobbar för koncentration måste tas i kragen av landets statsminister. En för gles glesbygd och en för tät tätort är ingendera ett bra samhälle.

Fru talman! Den proposition vi nu behandlar har, enligt regeringen, tillkommit på grund av att personalbehovet inom SSAB:s ståloch gruvenheter kraftigt skall minskas och på grund av den negativa utveckligen i norra Sveriges inland. Jag kommer främst att beröra Bergslagsproblematiken, och jag kan på en gång konstatera att det i Bergslagen behövs åtskilligt större insatser än vad som finns i propositionen för att utvecklingen skall kunna vändas i positiv riktning. Dessutom handlar propositionen bara om en liten del av Bergslagen — där regeringen dessutom är direkt ansvarig för det läge som har uppstått, genom sitt agerande i SSAB.

Det var detta regeringens handlande som gav Björn Wahlström och övriga i SSAB-styrelsen fria händer att slakta enheter inom SSAB och i en första omgång ställa 2 200 arbetare på gatan. I Bergslagen berörs ca 1300 arbetstillfällen i Domnarvet och 750 vid gruvverksamheten i Grängesberg. Det nu framlagda Bergslagspaketet har varit efterlängtat — det har efterfrågats under lång tid. Det framställs av regeringen som ett miljardpaket, där det lovas mellan 1 600 och 2 000 jobb i dessa regioner. Det är löften som innehåller många osäkra moment. Bergslagsdelen i denna proposition kan sammanfattas med att den innehåller hårda, mjuka och tomma paket. Till de hårda paketen hör satsningen på teknik och utbildning samt lokalisering av statlig verksamhet. De mjuka paketen, som är osäkra, är bl.a. ASEA:s löfte om sysselsättningseffekter och även stödområdesinplaceringar. Till de definitivt tomma paketen hör avsaknaden av konkreta arbetstillfällen för de SSAB-anställda som blir övertaliga. När en regering tvingas till åtgärder i en sådan här region handlar det om att skapa industrijobb, lokalisering av statlig verksamhet och förstärkning av infrastrukturen. Men tyvärr har regeringen inte några styroch maktmedel som kan förverkliga en handlingslinje och en målsättning, som man ibland säger sig ha. Därför är alltför mycket av regeringens politik baserad på de villkor som storfinansen för tillfället har och hur företag kan lockas med frikostiga ”morötter”. Det saknas alltså en planerad utveckling och därmed vederbörliga styråtgärder för att klara Bergslagens framtid. Bergslagen är en region som har varit hjärtat i svensk industriutveckling. Där har skapats rika tillgångar under århundradens lopp. Nu är det främst storfinansen som har lämnat Bergslagen — som utvecklingscentrum har Bergslagen övergivits. Den tekniska revolutionen i stort, som har skett i hela den industrialiserade världen, går Bergslagen nästan spårlöst förbi. Storfinansens brist på ansvar för Bergslagen har inte heller ersatts av statliga styrningar och initiativ. Avfolkning och sysselsättningsproblem kännetecknar regionen, med några få undantag. Därför kommer utvecklingen framöver, om inget drastiskt sker, att kännetecknas av kräftgång. Vad som behövs är en verklig satsning på hela Bergslagen. En sådan saknas. Vi Prot. 1987/88:86 | har från vpk föreslagit att regeringen skall komma med ett helt genomarbetat 17 mars 1988 paket för Bergslagens alla delar, vad gäller satsningar på både industri och infrastruktur. I propositionen spelar Västerbergslagen en central roll när det gäller regeringens satsning. Det är ett område som varit utsatt för industriell utarmning. Ett konkret exempel är att en nedläggning av en gruvverksamhet som har långa anor nu förbereds. Storfinansföretaget ASEA, numera ABB, har rationaliserat sin verksamhet i Ludvika ganska kraftigt. En annan del av Västerbergslagen, Smedjebacken, har varit utsatt för samma utveckling, inte minst inom Centro-Morgårdshammar. Därmed hamnar de båda kommunerna i Västerbergslagen i ett ogynnsamt läge. I propositionen är löftet om 500 arbetstillfällen till Ludvikaområdet genom ASEA: s försorg centralt. Utan detta löfte hade propositionen varit ganska torftig. Man kan dock framöver fundera på under vilka förutsättningar detta skall genomföras. De statliga utflyttningarna till Västerbergslagen är ljuset i mörkret, medan satsningen i Grängesberg för närvarande är ganska bedrövlig. Den är ett gissel för dem som vill bevara gruvnäringen och med allehanda alternativ försöker kämpa för att gruvnäringen i en eller annan form skall kunna överleva. Smedjebacken är helt utelämnat i regeringens förslag. Vpk:s förslag för Västerbergslagen innebär att Grängesbergsgruvan skall bli ett utvecklingsbolag i stället för ett avvecklingsbolag, som det har fastställts. Vi vill också att regeringen återkommer med konkreta satsningar i Smedjebackens kommun. När det gäller ASEA och företagets löfte om 500 arbetstillfällen på tre år — netto dessutom, har det sagts— vet vi i dag, i mitten av mars, ingenting om vad det är värt. Ingen kan heller upplysa om det, om inte industriministern gör det i dag. Det finns många frågeställningar om vad detta löfte innehåller. Det rör sig om ett löfte, och det finns alltså inga garantier. Eftersom det inte finns några garantier och man på detta frikostiga sätt ger lokaliseringsstöd och arbetsmarknadsstöd åt ett företag, kan man fundera över om inte detta kan bli en ordentlig bumerang för regionen. Det är ju på detta löfte allt byggs upp. Man kan inte bygga en utveckling på något som kan vara en illusion. Enligt vad vi fått fram under utskottsarbetet har regeringen inte särskilt mycket på fötterna. Man har fått ett löfte från ett storföretag. Eftersom vi har besökt andra delar av landet där man har fått löften, vet vi ungefär på vilka villkor löftena är givna. Detta kan alltså bli ett stort bakslag. Dessutom har det, efter vad jag har förstått, tillkommit frågeställningar sedan detta förslag lades fram. Hur skall ABB fördela sin produktion mellan länderna framöver? Vi vet att man tävlar om lokaliseringsort med bästa möjliga statliga stöd. Detta kan bli ett bakslag, och inte en framgång. Det är en stor orosfaktor så länge det inte kan ges några som helst garantier eller presenteras planer för detta förslag. Vi menar att de medel som regeringen här föreslår inte bör gå till ASEA, utan de bör gå till Västerbergslagsregionen i dess helhet. Man bör låta länsmyndigheterna klara av detta. Vi tror att det är att använda pengarna bättre att gå den vägen i stället för att ge dem till storfinansföretaget ASEA, ABB. Samma sak gäller också de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i 19 regeringens förslag. Det som kan vara godtagbart är möjligen om ASEA omskolar gruvarbetare. När det gäller Borlänge får man för andra gången under en tioårsperiod uppleva ett stort sysselsättningsbortfall när nu över 1 000 arbetstillfällen försvinner från stålindustrin på orten. Man drabbas genom att det blir färre arbetstillfällen. Utöver de rena strukturåtgärderna i form av nedläggningar tillkommer kraftiga rationaliseringar inom SSAB. De människor på orten som drabbas kan konstatera att de på grund av utvecklingen sedan 1976 har förlorat 22 000 kr. i minskad reell årsinkomst. Dessutom skall de nu förlora sina arbeten. Detta är en uppgift jag har hämtat från den lokala fackföreningen. Man kommer ju inte i ett bättre läge för att klara av detta. Om man ser på den lokala arbetsmarknaden kan man konstatera att investeringarna i det gamla stora företaget på orten — Stora, som det numera heter — också betyder färre arbetstillfällen i regionen. Allt detta innebär att förtidspension och utbildning i stort sett är vad som erbjuds människorna i järnbruksindustrin. I detta avseende är det paket som har kommit helt tomt. Däremot finns det hårda paket: Vi har banverket, med 200 arbetstillfällen, och satsningen på teknik och högskola — Teknikdalen, som det kallas. Problemet är bara att det rör sig om en mycket smal del av högskoleverksamheten och forskningen, som inte i sig själv kommer att generera något nytt. Det är ändå en positiv företeelse. Borlänge skall dessutom placeras i stödområde. Vad det kan ge i arbetstillfällen netto för regionen vet vi inte, eftersom vi vet att de omkringliggande kommunerna kanske får släppa ifrån sig företag till Borlänge. Vilken vits kan det vara att företag från t.ex. Gagnef flyttar till Borlänge och där skapar arbetstillfällen med statliga pengar? Vad det skall ge för regionalpolitisk vinst kan man verkligen ifrågasätta. Det är storfinansen som måste klara av problemen. Därför måste regeringen skaffa sig resurser för att kunna styra verksamhet till exempelvis en sådan plats som Borlänge. Som tidigare har nämnts har regeringen haft visst samröre med Volvo och Saab-Scania, och man har fått ett löfte av ASEA. Detta visar bara det bristfälliga i det hela. De två andra stora företagen som har varit i stålbranschen, Stora Kopparberg och Grängesberg, borde av moraliska skäl vara de som ställer upp. Men samhället har i dag inga möjligheter i detta avseende. Därför är det att beklaga att regeringen inte vill skaffa sig dessa möjligheter. Till de konkreta åtgärder som skulle hjälpa till med sysselsättningen i Borlänge hör att ge det nu nedläggningshotade elektrostålverket en längre tid att leva. Elektrostålverket bör få vara kvar under sin tekniska livslängd. Den tiden skulle kanske dessutom kunna förlängas ytterligare, eftersom verket är i mycket gott tekniskt skick. Men den av regeringen tillsatta styrelsen gör omedelbart nedskärningar, offer på den strikta lönsamhetens altare, trots att det i den enheten finns många nya utvecklingsprojekt. På detta vis kör regeringen hänsynslöst över den lokala fackliga kompetensen, som med rätta tycker att man borde kunna satsa på denna del av företaget. När det gäller stödområdena har här tidigare talats om Säter, och jag har tidigare nämnt Gagnefs kommun. Det är två till Borlänge angränsande kommuner som är i kris, och de berörs alla av SSAB:s personalinskränkningar. För Säters del är det inte bara SSAB utan också omstruktureringen inom sjukvården som utgör skäl för att Säter bör inplaceras i stödområde. Detta bör göras så att man undviker ett schackrande kommunerna emellan om arbetstillfällen med den följden att den ena eller den andra kommunen blir utarmad. Detta inte minst är en oerhört viktig aspekt. Därför har jag och vpk föreslagit att både Säter och Gagnefs kommun i rättvisans namn skall ha samma stödområdesinplacering som Borlänge. Detta har att göra med om man känner till verkligheten eller om man bara uppifrån departementen säger: Vi skall hjälpa er litet med något stödområde. Nej, verkligheten når längre än till kommungränsen. Det behövs i Bergslagen en kraftig satsning på infrastrukturen. Det gäller hela Bergslagen. Efter det att trafikpropositionen lades fram ser man inte särskilt positivt på framtiden vad gäller kommunikationerna. Det finns många frågetecken och många besvärliga ställningstaganden. Utbildning och högskolor måste också tas med i bilden. Bergslagspaketet är en nödvändig förutsättning om man skall kunna genomföra övriga industriella satsningar i Bergslagen. Om man inte gör det kommer också varje försök att skapa en offensiv industriell verksamhet i Bergslagen att misslyckas. I propositionen anvisas anslag på 700 milj.kr. till regionalpolitiska åtgärder av olika slag. Paketet är i regeringens pressmeddelanden värt 1 miljard. Detta är värt att notera efter de regionalpolitiska debatter vi har fört under det senaste året. Dessutom aviserar industriministern ett Norrbottenspaket och om jag förstår rätt också ett Östersundspaket liksom andra insatser. Om man jämför dessa 700 milj.kr. med de 300 milj.kr. som industriministern begärde för tre år, måste man säga att det var framsynt av riksdagsmajoriteten att beställa större åtgärder än de 300 miljonerna. Jag förstår egentligen inte hur industriministern och regeringen skulle ha kunnat hantera den uppkomna situationen med 300 milj.kr. på tre år. Fru talman! Propositionen berör bara ett fåtal orter i Bergslagen. Behoven är mycket stora och det behövs demokratiska styrmedel. Det visar erfarenheterna från de försök regeringen har gjort med storföretagen i Bergslagen, försök som inte har lyckats. Därför behövs nya styrinstrument. Vi har föreslagit att det tandlösa lokaliseringssamrådet på något sätt utbyts till ett styrinstrument som gör att regeringen mer eller mindre kan styra eller tvinga storföretag till etablering i vissa regioner. Det är helt nödvändigt. Dessutom kan man utnyttja de instrument som i dag är helt underordnade marknadens villkor, nämligen fonderna och Statsföretag. Statsföretag har ju blivit en passiv del i svensk industriutveckling och inte något offensivt alternativ till den privata verksamheten. Löntagarfondssystemet, i detta fall Mellanfonden, skulle egentligen enligt de intentioner man hade på 70-talet kunna skapa kanske 1000 jobb i Bergslagen på några år. I stället är Mellanfonden i dag en passiv kapitalplacerare i de stora företagen utan någon som helst regionalpolitisk roll av betydelse. Statsföretag lämnar ort efter ort, och med sin snävt företagsekonomiska inriktning har Statsföretag heller ingen regionalpolitisk betydelse. Vi menar att kombinationen Mellanfonden och Statsföretag i en ny roll skulle kunna få stor betydelse. Bergslagspropositionen bekräftar att regeringen — och industriministern får väl stå som symbol för det — nu definitivt har iklätt sig direktörens roll.

Se fåglarna på himmelen de så ju eller skördar ej men ändå så gal göken och när det gäller stackars mej — nog föder gud väl höken. Nu bommar jag fabriken till det gör jag oförväget ja snart står alla hjulen still på grund av kostnadsläget Nu ska det bara ha's och ta's och levas faderalla Gemensamt måste lasset dras om vårat land ska palla.” Ja, de som skall dra lasset är de arbetare som förlorar jobben. Det är arbetare och människor i bygder som förlorar sina arbetstillfällen, och inte minst ungdomar som inte får chans att få ett arbete i sin hemregion utan måste flytta. Nej, storfinansen och kapitalet har nog med regeringens välsignelse och tredje vägen skaffat sig en bra garanti för utvecklingen. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i alla de betänkanden som nu är uppe till behandling.

Fru talman! Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden har varit positiv under senare år. Sysselsättningen har ökat och arbetslösheten har minskat. Antalet arbetslösa är i förhållande till befolkningen i arbetsför ålder vid en internationell jämförelse mycket lågt. Jag vågar, fru talman, påstå att vi har en mycket smickrande tätplats när det gäller låg arbetslöshet. En starkt bidragande orsak till denna utveckling är att det förts en framgångsrik ekonomisk politik, som främjat bl.a. industrins konkurrenskraft. Om utvecklingen i riket som helhet kan sägas ha varit positiv, så kan emellertid konstateras att förhållandena i vissa regioner varit mer problemfyllda. Det gäller i första hand Bergslagen och Norrlands inland. Kännetecknande för dessa regioner är att de har ett starkt beroende till basnäringar som skogs-, ståloch gruvindustrin. När dessa näringar varit föremål för omfattande strukturförändringar har konsekvenserna för de berörda arbetstagarna, kommunerna och regionerna blivit kännbara. Det finns också andra faktorer som bidragit till att denna utveckling slagit så hårt. En sådan är uppbromsningen i den offentliga sektorns sysselsättningsmässiga expansion. En annan är att dessa regioner inte har de förutsättningar som krävs för att kunna få sin rättmätiga del av den snabba tillväxten inom tjänstesektorn. Jag tänker då närmast på forskning och utbildning, teknikutveckling och teknikspridning samt kommunikationer. Slutligen bör nämnas att småföretagsamheten är relativt dåligt utvecklad. Möjligheterna till en alternativ sysselsättning för dem som friställts har sålunda varit begränsade i dessa regioner. Regering och riksdag har under senare år mycket aktivt följt utvecklingen i Bergslagen och Norrlands inland och också satt in betydande resurser för att vända utvecklingen. Inom ramen för det sedvanliga budgetarbetet har stora belopp avsatts bl.a. för att stärka infrastrukturen i regionerna. De sämst ställda kommunerna i dessa regioner har också prioriterats högst när de regionalpolitiska medlen fördelats. För Bergslagen har beslutats om särskilda åtgärdspaket. År 1984 antogs ett program som främst syftade till att få till stånd utvecklingsprojekt i regionen. Två år senare, dvs. 1986, fattades beslut om ett nytt treårigt utvecklingsprogram, som omfattade 425 milj.kr. Avsikten med programmet har varit dels att förstärka vissa nyckelområden — företagsutveckling, forskning och utveckling, utbildning samt vissa kommunikationsprojekt —, dels att förstärka den organisatoriska drivkraften bakom och samordningen av insatserna genom att Bergslagsdelegationen gavs ökade resurser och ställning som en myndighet. Arbetet i Bergslagsdelegationen är nu inne på sitt andra verksamhetsår. Utskottet har under beredningen av detta ärende fått en initierad information om arbetets uppläggning och omfattning. Det är uppenbart att delegationen fyller en viktig funktion som samordnare av alla de aktiviteter som pågår och planeras i Bergslagen. Vi har också blivit övertygade om att de medel som riksdagen beviljat för detta ändamål används på ett konstruktivt sätt. Våren 1987 föreslog regeringen att ytterligare 300 milj.kr. skulle avsättas för infrastrukturutbyggnad i de utsatta regionerna, t.ex. Bergslagen och Norrlands inland. Syftet var bl.a. att stärka dessa regioners långsiktiga utvecklingskraft och göra dem mer attraktiva för företagsetablering. Därmed skulle de bli mer konkurrenskraftiga gentemot storstadsområdena och tillväxtregionerna runt universitet och högskolor. Regeringen skulle med dessa medel på ett snabbt och flexibelt sätt kunna ta upp överläggningar med myndigheter och företag för att lösa uppkommande problem. Man skulle också kunna åstadkomma sektorsövergripande insatser utan att diskussion skulle behöva uppstå om kostnadsfördelningen sektorerna emellan. Slutligen skulle garanteras att de regionalpolitiska aspekterna gavs en avgörande roll vid valet av insatser. Genom en ohelig allians mellan vpk:s och de borgerliga partiernas företrädare i utskottet blev det inte så. Här spelade möjligheterna att fälla ett regeringsförslag en mer betydelsefull roll än omtanken om de angelägna projekt som nu fick skjutas på framtiden. Att länsanslagen räknades upp kan enligt min mening inte rättfärdiga den tempoförlust som blev resultatet av riksdagens beslut förra våren. Kvar står också det märkliga faktum att denna allians sänkte det totala anslaget med 100 milj.kr. Regeringen har nu kommit igen till riksdagen med ett förslag till särskilda regionalpolitiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland. De föreslagna insatserna syftar till att dels motverka de negativa effekterna av det minskade personalbehovet vid Domnarvets järnverk i Borlänge och nedläggningen av gruvbrytningen i Grängesberg, dels förbättra förutsättningarna för utveckling i norra Sveriges inland. Förslagen har utarbetats i samverkan mellan fem departement och har till främsta syfte att stärka infrastrukturen i de berörda regionerna. Den totala medelsramen för de framlagda förslagen uppgår till 675 milj.kr. Riksdagen har i dag att behandla detta åtgärdspaket, frånsett de utbildningsoch forskningspolitiska avsnitten, som kommer att behandlas senare i vår. Fru talman! Jag vill med anledning av den föreliggande propositionen först slå fast att den senaste tidens beslut om uppsägningar vid Domnarvets järnverk i Borlänge och nedläggning av gruvbrytningen i Grängesberg gör det angeläget och nödvändigt med extraordinära insatser. Detsamma kan sägas gälla situationen i Vilhelmina kommun efter en nedläggning av gruvbrytningen i Stekenjokk. I förhållande till de berörda kommunernas folkmängd är bortfallet av sysselsättningstillfällen betydande. Regeringen har mot denna bakgrund också lagt ned ett omfattande arbete i samverkan mellan fem departement för att åstadkomma ett kraftfullt åtgärdspaket för att främja utvecklingen i främst de nu berörda kommunerna.

De övriga berörda utskottens företrädare kommer senare i denna debatt att vidareutveckla de konkreta förslag som behandlas i resp. utskott. Sven Lundberg kommer för socialdemokraternas räkning att ta upp de anslag som behandlats i arbetsmarknadsutskottet. Fru talman! Från oppositionen har i arbetsmarknadsutskottet riktats kritik mot det föreliggande förslagets allmänna inriktning och omfattning. Vpk och centerpartiet vill ha ett mer omfattande program: Ett större antal kommuner skall ingå i programmet. Centern föreslår t.o.m. att ett förslag skall läggas fram som omfattar samtliga regionalpolitiskt prioriterade områden. Vi socialdemokrater anser att det finns särskild anledning att rikta in speciella åtgärder på de nu utpekade kommunerna. I Bergslagen i dess helhet löper för övrigt det treårsprogram som riksdagen antog år 1986. Det finns också anledning att betona att den grundläggande förutsättningen för en positiv utveckling i de utsatta regionerna är att det förs en kraftfull och konsekvent ekonomisk politik. Den förda politiken har också inneburit att situationen även i de utsatta delarna av landet överlag ser något ljusare ut än tidigare. Vi måste komma ihåg att det inom ramen för budgetpropositionen varje år läggs fram en lång rad förslag som är av betydelse för den regionala utvecklingen. Här spelar inte minst de regionaloch näringspolitiska insatserna en avgörande roll. Självfallet finns det anledning att intensivt följa utvecklingen såväl i övriga delar av Bergslagen och norra inlandet som i övriga utsatta delar av Sverige. Om de ordinarie medlen inte räcker till är det naturligt att regeringen liksom hittills återkommer till riksdagen med ytterligare förslag. Låt mig bara påpeka att vi för närvarande väntar på en regionalpolitisk proposition som behandlar Norrbotten. Samtidigt har utskottet i dag börjat behandla den del av budgetpropositionen som gäller regionalpolitiken. I ett par motioner anförs att riksdagens beslut förra året — då regeringens förslag om 300 milj.kr. till infrastrukturella insatser avvisades — inneburit att insatserna kommit att bli större än regeringen från början avsett. Detta är naturligtvis ett försök till bortförklaring och bör kanske ses som ett slags ursäkt för det som inträffade förra året. I själva verket är det så att regeringen i efterhand skulle ha föreslagit insatser utöver förslaget under förra våren, detta inte minst med tanke på de beslut som senare fattades inom bl.a. SSAB. Folkpartiet vill ta upp en övergripande regionalpolitisk diskussion i anslutning till detta ärende. Utskottet börjar som sagt redan denna vecka behandla de regionalpolitiska avsnitten i regeringens budgetproposition jämte ett hundratal motioner. Vi har ansett att den diskussionen bör tas upp i det sammanhanget. Fru talman! Vi har här i riksdagen med jämna mellanrum att ta ställning till regionalpolitiska förslag. Vi har vant oss vid att centern, förkroppsligad av Börje Hörnlund, alltid använder ett högt röstläge. Vi som har att följa arbetsmarknadsoch regionalpolitiken vet att centerns konsekvens lämnar mycket övrigt att önska. Ena året skall AMS dräneras på någon miljard, nästa skall Samhalls anslag sänkas, och året därpå skall det höjas. Vi kan centerns regionalpolitik och har kanske inte så stort förtroende för den. Men vad som punkterar hela Börje Hörnlunds trovärdighet är att centerns hetaste önskan är att samregera med moderaterna. Man kan säga att moderaterna är konsekventa i sin regionalpolitik. Man kan också säga att de är konsekventa i sin brist på regionalpolitik. Vad säger Börje Hörnlund om moderaternas särskilda yttrande som är fogat till betänkandet? Det skulle vara intressant att få ett besked av honom om det. Som bekant är det svårt att både äta upp äpplet och ha det kvar. Fru talman! Låt mig till sist säga att den bästa garantin för en positiv utveckling i utsatta regioner är att det förs en politik som bygger på solidaritet och jämlikhet och som är konsekvent. Av naturliga skäl har vi inom socialdemokratin en stark känsla för vad det innebär för den enskilde och hans familj när jobbet är hotat. Vi är också starkt medvetna om konsekvenserna för kommunerna och regionerna när näringslivet sviktar och de yngre tvingas flytta till andra regioner för att få ett arbete. Den proposition som vi i dag behandlar är ett utmärkt exempel på socialdemokratins handlingskraft när det gäller insatser som får betydelse för dem som drabbas av den otrygghet som nedläggning av ett företag innebär. Herr talman! Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan om inriktningen och omfattningen av de föreslagna åtgärderna i Bergslagen och Norrlands inland.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Herr talman! Jag förstår, herr talman, varför Lars Ulander inte med ett ord berörde frågan om en ad hoc-artad kärnkraftsavvecklingsinverkan på sysselsättningen i de områden som berörs i dagens debatt. Lars Ulander har ingenting att säga. Skall han säga någonting och vara någorlunda saklig, måste kn konstatera att deklarationen beträffande ansvaret för människor som arbetar i industrier som drabbas av strukturavveckling och nedläggning kommer att bli mycket allomfattande i fortsättningen, om den här politiken drivs igenom. Då kommer många människor att beröras som i dag arbetar i industrier med stort elbehov, industrier som är beroende av konkurrenskraftiga elpriser. Och då lär det behövas paket, Lars Ulander. Det vore klädsamt om utskottets ordförande tog så mycket ansvar för vad hans partis framtida politik kan komma att innebära att han berörde denna sak. Jag hörde inte heller något om bensinskatten. Det är självklart, eftersom höjningen av bensinskatten bara kommer att späda på de problem som människor i glesbygd har. Herr talman! Inledningen i utskottsordförandens anförande var den vanliga: Det är mycket bättre på arbetsmarknaden nu än tidigare. Vi har idag justerat ett betänkande från utskottet om arbetsmarknadspolitiken. I betänkandet visas en trevlig figur av vilken framgår att arbetslösheten inte ens nu med säkerhet är nere på de nivåer som man hade att räkna med när regeringen tillträdde. Att säga att den ekonomiska politiken har varit så rasande framgångsrik är ju, herr talman, lätt. Det har i varje fall varit lätt att säga detta tills personer med stor kunskap som Pierre Vinde uttalar sig under Sparbanksdagarna eller när Industriförbundets ekonomer presenterar ett mycket djupgående ekonomiskt analysarbete som visar att det under en kort tid visst har varit bra, men att vi nu står inför problem. Det var länge sedan en fristående person — tidigare nära knuten till socialdemokratin — talade om att slakta heliga kor. Vad är det för verklighetsuppfattning som skiljer Pierre Vinde och Lars Ulander? Vem är det som har rätt? Jag föredrar att satsa på Pierre Vinde. Vem Lars Ulander och socialdemokratin satsar på vet jag inte, men även de kommer att tvingas att ta ställning till de varningssignaler som vi nu märker. Det vore bra om vi kunde föra en sakdebatt om problemen. Kan en anslagsskillnad mellan socialdemokratisk och moderat politik på 154 milj.kr. i regionalpolitiska sammanhang betecknas som en avveckling av regionalpolitiken? Den frågan har jag ställt till Lars Ulander. Lars Ulander brukar stå vid sitt ord och vara en rejäl karl. Var vänlig och svara på frågan!

Herr talman! Lars Ulander riktade en svidande kritik mot regeringens oförmåga när det gäller samordningen mellan olika departement. Jag vill instämma i kritiken. Att länsanslagen höjdes med 200 milj.kr. ger icke Lars Ulander någon ro. Det må vara hänt, men i verkligheten har denna höjning med 200 milj.kr. betytt en hel del för de-utsatta regionernas utveckling. Sedan den här gamla matematiken. Jag föreslår att riksdagen bekostar en liten studiecirkel där man räknar plus och minus. Sedan får vi nog slut på den här debatten. Den värderade ordföranden kan kanske få bli studieledare. Det allvarliga i den här debatten är att de berörda kommunerna egentligen inte har råd att förlora flera människor, för det är unga människor som flyttar. Därför kan jag inte, som Lars Ulander låter påskina, anse att det är ett överbud när vi begär kraftfulla satsningar på ca 50-talet kommuner. Kommuner som i stort sett hela tiden har förlorat ungdomar. Det kan inte fortsätta på det här sättet, det behövs så kraftfulla åtgärder att vi får till stånd en återflyttning. Sedan talade Lars Ulander om centerns konsekvens i regionalpolitiska frågor. Jag ber Lars Ulander stiga upp och ge några exempel på några fall då vi inte har varit konsekventa i regionalpolitiken — några fall då vi har underbjudit regeringen och önskat svagare åtgärder än regeringen. Ulanders allmänna talesätt håller inte! Till sist vill jag ta upp talet om var de olika partierna står i regionalpolitiken. En sak törs jag säga: Att ge Sveriges rikaste företag — Volvo och Saab — bortåt 4 milj.kr. per skapat arbetstillfälle, det skulle aldrig moderaterna ha gjort. Och det här med regionalpolitik är både vad man ger regionalpolitiskt och vad man ger koncentrationsmässigt.

Herr talman! Lars Ulander sade att den övergripande regionalpolitiska diskussionen skall tas senare, eftersom det inte är så viktigt att ta den i dag. Det förvånar mig verkligen att Lars Ulander inte tycker att den övergripande regionalpolitiken ingår som en viktig del när det gäller det avsnitt som vi skall behandla i riksdagen i dag. Dessutom tycker jag att den delen är så viktig att vi borde diskutera den både i dag och om någon månad. Folkpartiet tog initiativet till den regionalpolitiska utredningen. I dag känns det litet grand som om Lars Ulander skulle tycka: Skönt, nu slipper vi de här frågorna, nu kan de ligga till sig — i varje fall ett år tills utredningen är klar. Jag hoppas verkligen att vi inte avstår från att diskutera grundläggande värderingar om hur regionalpolitiken skall utformas bara av den anledningen att det pågår en utredning. Vidare sade Lars Ulander att Norrlands inland har stora problem. Men varför har ni inte tagit detta på allvar då, Lars Ulander? Varför finns det ingen strategi i satsningarna när det gäller Norrlands inland? Hela Sveriges riksdag anser att detta område har de verkligt stora problemen. Tillsammans borde vi kunna hitta en strategi, men ni vill tydligen inte vara med. Nästa fråga lyder: Varför drar ni bort sysselsättningsstödet från stödområde C? Var är logiken? Den frågan ställde jag i mitt inledningsanförande. Jag skulle gärna vilja att Lars Ulander talar om vilken logik som används när man säger: Ta bort detta. Ni saknar långsiktiga, klara regler. Sedan kom Lars Ulander in på den oheliga alliansen, hur vi tog bort de 300 miljonerna som skulle räcka i tre år och i stället anslog 400 milj.kr. för två år. Man behöver bara studera regeringens förslag här, så visar det sig faktiskt att det har kommit fram betydligt mer pengar till infrastrukturella satsningar än vad både regeringen och socialdemokraterna här i riksdagen hade tänkt sig från början. Är det fel, Lars Ulander, att vi har fått effektivare insatser i varje fall i Bergslagen? Borde vi inte ha kunnat se till att de insatserna också kommit i norra Sverige, där problemen är ännu större än i Bergslagen? Det är intressant att höra om inte det är frågor som är viktiga. Låt oss få ett besked, Lars Ulander: Är det inte vettigt att sysselsättningsstödet kommer tillbaka? Och hur är det med insatserna i inlandet? Skall det inte vara en strategi för dem, så att vi kan jobba långsiktigt i stället för kortsiktigt och ryckigt och företagarna inte vet vad de skall göra?

Herr talman! Utskottets ordförande berörde inte alls det som är det svåra för regeringen, nämligen vad som skall ligga i paketet. Jag tänker på ASEA-BBC. Även om Sven Lundberg skall ta anslaget sedan, borde väl ändå Lars Ulander ha pekat på vad det innehåller för någonting. Vilka garantier har Västerbergslagen för sysselsättningen framöver? Det är en central och helt avgörande fråga för regionen. Lars Ulander bör svara på den. Är Lars Ulander nöjd med satsningarna vad gäller våra LO-kamrater i Metall som har råkat ut för regeringens hårda åtgärder med en strikt företagsekonomi och som följd därav mister sina arbeten? Är det till fyllest det som har skett inom SSAB i Borlänge? Och när kommer regeringen med de resterande förslagen för Bergslagen? Det var ju så duktigt av regeringen det här, och departementen har varit så duktiga. Då frågar man sig: När kommer nästa förslag? Ulander säger till Börje Hörnlund: Titta på det särskilda yttrandet från moderaterna. Men vad säger Ulander om det stöd som regeringen och socialdemokratin får för åtgärdernas omfattning? Det är faktiskt moderater — Prot. 1987/88:86 na som stöttar upp en hel del av regeringens förslag. 17 mars 1988 Så till frågan om vad departementen kunde ha gjort. Vad som förundrar mig väldigt mycket är att om industridepartementet hade fått 300 miljoner att disponera på tre år, hade allt flutit totalt smärtfritt i regeringen. Men så fort departementen skall samarbeta om att lägga fram en proposition blir det väldigt besvärligt och tar lång tid. Det finns anledning att undra vad det är för cirkus som pågår. Det är bara att lägga fram förslag. Den majoritet som fanns i våras sade: Lägg fram förslagen, vi är positiva till dem! Vi från vpk tycker att det skall läggas fram ytterligare förslag, och vi välkomnar dem. Men försök inte spela teater och påstå att det anslag som riksdagen fattade beslut om skulle ha krånglat till någonting. Är det en sådan fruktansvärd byråkrati i regeringsarbetet, borde man ompröva regeringens hela arbete. Det är den bild som en utomstående får. Om den är felaktig, får väl Lars Ulander eller någon annan bevisa att det är annorlunda.
Herr talman! Börje Hörnlund säger att jag gav regeringen en svidande kritik för samordningen mellan departementen. Jag måste ha uttryckt mig mycket oklart, för jag har över huvud taget inte kritiserat regeringen för den saken. Tvärtom har vi ju här ett exempel på ett mycket fruktbart samarbete mellan departementen i propositioner som går kant i kant. Så jag har mycket svårt att förstå Börje Hörnlunds synpunkter därvidlag. Jag fortsätter med Börje Hörnlund. Han sade att länsanslagen inte har gett mig någon ro. Det är faktiskt på det sättet, och det behöver spikas fast, att den samlade oppositionen, bestående av de tre borgerliga partierna och vpk, gav 100 miljoner lägre anslag till regionalpolitiken. Det finns väl ingen anledning att inte erkänna det. Sedan föreslog Börje Hörnlund att jag skulle bli något slags studieledare för en cirkel i de här frågorna. Jag gissar att det skulle vara en orimlig uppgift. Har man inte lyckats på ett helt år att få er att fatta, tror jag inte att någon cirkel i världen kommer att klara det. Bengt Wittbom frågade om min inställning till kärnkraften. Den kommande propositionen i dessa frågor är alldeles klar: Företag och näringar med stort elkraftsbehov kommer att få sin el. Det är klart uttalat i propositionen, så jag kan inte förstå varför Bengt Wittbom tar upp den saken. Sigge Godin återkom till frågan om en övergripande regionalpolitisk diskussion. Dels har det nu tillsatts en regionalpolitisk utredning, dels kommer vi att diskutera regionalpolitiken med anledning av budgetpropositionen om bara någon månad, och då tycker jag att det är rimligt att vi tar den samlade diskussionen vid det tillfället. Nu behandlar vi en särproposition som gäller en liten del av den kraftfulla regionalpolitik som regeringen kommer till riksdagen med. Lars-Ove Hagberg frågade om jag är nöjd. Nöjd kan man inte vara om det krisar till sig. Men vad Lars-Ove Hagberg borde vara nöjd med är att vi har en regering och riksdagsmajoritet, om Lars-Ove Hagberg ställer upp, som också kan ge de människor som drabbas både den trygghet de behöver och den 29 framtidstro som är nödvändig i sammanhanget.

Herr talman! Lars Ulander gör som man brukar göra när man blir pressad, nämligen kör med bortförklaringar. Regeringen hade gjort så här i alla fall, även om den inte hade fått på moppe i riksdagen för ett år sedan, säger Lars Ulander, och det och det hade man gjort i alla fall. Om det nu skall vara så omöjligt att reda ut det här med 200 miljoner, 100 miljoner och 300 miljoner, vill jag bara säga att utgångspunkten är, och det är uppenbart för alla: Riksdagsmajoriteten sade nej till 300 miljoner i fria pengar, lade på länsanslagen 200 miljoner, behandlar i dag ett förslag om 675 miljoner och kommer att få en proposition nästa vecka på över 1 miljard. Det är klart att det kan vara svårt att finräkna, men här rör det sig om tal som är så enkla att de borde gå in. Så till samordningen mellan departementen. Det hade inte blivit någon samordning, Lars Ulander, om inte riksdagens majoritet hade sagt i sitt beslut att det skall vara samordning. Så enkelt är det. Sedan förstår jag att Lars Ulander har problem, för han tillhör ju både LO och partiet. Jag har här LO:s remissvar på energiverkets utredning om avveckling av kärnkraften. I yttrandet konstateras att det helt enkelt inte går att med fullt ansvarstagande fatta beslut på det underlag och de prognoser när det gäller prisutvecklingen för el som finns i utredningen, som faktiskt är grund för propositionen. Så att det är litet besvärligt, Lars Ulander, det förstår jag. Och hur är det med bensinskatten, Lars Ulander? Hur är det för byggnadsarbetaren i Norrbotten eller i Bergslagen som normalt pendlar mycket långa avstånd eller för vilken som helst av LO:s medlemmar i de här områdena som måste pendla? På vilket sätt blir det lättare för dem att klara sin situation när man nu fördyrar bensinen? Det sker av miljöskäl, säger man. Nå, det går ju att cykla till jobbet i Stockholm, men det är något besvärligare om man har 3, 4 eller 5 mil att åka. Problemet med er och er politik, Lars Ulander, är att hur ambitiös er regionalpolitik än är så motverkar den på detta mycket väsentliga område möjligheten till sysselsättningsutveckling. Detta tycker jag att er riksdagsgrupp skulle meddela era ministrar, och säga att så här kan vi inte hålla på längre — då får man för det första sysselsättningsproblem och för det andra tappar vi snart trovärdigheten.

Herr talman! Jo, Lars Ulander, det var en mycket stark indirekt kritik av regeringens oförmåga att samordna det som fanns i första inlägget. Jag föreslår, herr talman, att Lars Ulander läser anförandet när det kommer i protokollet. Så litet om länsanslagens historia. I dag tenderar industriministern och socialdemokratiska talare att tillgodoräkna sig de höjningar som har skett av detta anslag, liksom att anslaget kom till. Men historien är att socialdemokratin inte ville ha den här typen av anslag när det en gång infördes. Sedan har oppositionen i denna riksdag, bestående av centerpartiet, folkpartiet, moderata samlingspartiet och vpk, fått stå för höjningen. Det är naturligtvis litet trist. Jag hörde Lars Ulanders partivän, förre regeringskamraten till industriminister Thage Peterson, nuvarande landshövdingen Curt Boström uttala sig i Nordnytt, helt glädjestrålande över höjningen av länsanslagen, trots att höga partivänner i riksdagen verkligen har försökt att undvika den höjningen och har bekämpat den. Men så är det: Alla socialdemokratiska kommunalråd och landshövdingar är överförtjusta över att länsanslaget blev höjt med oppositionens hjälp. Jag orkar inte med Lars Ulanders matematik. Jag är övertygad om att förskolebarn klarar att räkna plus i dag, och Lars Ulander klarar det säkert också, men han har bestämt sig för att inte längre förstå, och det kan jag ingenting göra åt.

Herr talman! Lars Ulander säger att man inte behöver ha den övergripande diskussionen om inriktningen nu. Den skall komma senare. Men det var främst av det skälet jag tycker att vi behöver ha den nu, eftersom regeringen inte har mäktat med att komma med ett väl genomarbetat förslag till åtgärder i inlandet och Bergslagen. Det är också viktigt därför att stödfrågorna behöver behandlas alldeles speciellt. Det gäller att skapa generella regler och komma bort från den förhandlingssituation som så mycket har präglat just Bergslagspropositionen. Vi tycker att regionalpolitiska satsningar skall bygga på rättvisa och klara regler och inte på förhandlingar mellan regeringen och företagen, vilket man tycks ägna sig åt i kanslihuset. Har ni totalt glömt bort sysselsättningsstödet, Lars Ulander? Intresserar det er inte? Det ger väldigt bra insatser för små pengar och det är lätt att administrera. Ni vill ge människorna i glesbygden sken av att stora, väl övertänkta satsningar görs, samtidigt som detta stöd avvecklas. Det är hyckleri, tycker jag, och det skapar bara oro ute i bygderna. Hur skulle det vara om jag kunde få något svar på mina frågor? Hur skall vi hantera detta? Är det inte rimligt att de små pengarna ändå kan skjutas till? När det gäller länsanslagen, Lars Ulander, är vi alla överens om — om vi räknar på rätt sätt — att det har blivit ett tillskott. Hur kan det komma sig att Lars Ulander tycker det är så fel, när industriminister och statssekreterare tycker det är alldeles utmärkt. Det är ett jättebra förslag, säger industriministern när han reser omkring i landet. En fråga till: Varför accepterar regeringen denna höjning i årets förslag? Där finns samma summa pengar till länsanslagen som i fjol. Är de så mycket bättre den här gången? Eller tänker möjligen socialdemokraterna i riksdagen, med Lars Ulander i spetsen, säga nej till regeringens förslag och sänka länsanslagen? Det kunde vara intressant för oss att få veta.

Herr talman! Jag lär inte få något svar på vad utskottets ordförande egentligen tycker om sveket mot SSAB-arbetarna — propositionens stora svaga punkt — där misslyckandet är så tydligt och klart. Inte heller lär jag få något svar från honom på vad ASEA-historien, tron på storfinansen, hopkopplingen och kanske övrig styrning av storfinansen egentligen har för roll i socialdemokratin eller i tankarna hos utskottets ordförande. Men han gick snabbt över till att säga att jag skulle tänka på riksdagsmajoriteten. Ja, jag har tänkt på riksdagsmajoriteten ända sedan 1982. Vi har ju en s.k. arbetarmajoritet och borde därför kunna genomföra en rad av arbetarrörelsens traditionella reformer.

Jag kan bara upplysa Lars Ulander att om socialdemokratin vill så finns en klar riksdagsmajoritet för att genomföra sådana förslag. Enligt Bergslagspropositionen och dess resultat vill industriministern tydligen mest resa omkring till dessa höga herrar och träffa uppgörelser med dem. De får ett och annat lokaliseringsbidrag, och han försöker få ett och annat löfte och på den vägen få en smula med av utvecklingen. Det är kanske traditionell socialdemokratisk politik. Men den är förödande för dessa avfolkningsregioner. Det är förödande när storfinansen slår till och inte vill etablera sig. Vid en utfrågning i utskottet ställdes en fråga till representanten för industridepartementet: Går det inte att styra företagen? Då blev svaret: Det är väldigt svårt att få företag att etablera sig där de inte redan är etablerade. Om det är så svårt, Lars Ulander, borde vi inte då se till att företagen gjorde det, om vi skall ha någon substans i regionalpolitiken?
Herr talman! När det gäller mitt resonemang om att regeringen skulle ha gjort det här i alla fall säger Bengt Wittbom att man naturligtvis kan säga så. Men jag påstår bestämt att den socialdemokratiska regeringen vid alla tillfällen följer vad som händer i landet och gör de insatser som krävs för att klara dessa situationer. Sedan återkommer Bengt Wittbom till diskussionen om bensinkostnaderna. Men även under de borgerliga regeringsåren höjdes bensinpriserna. Men det gjordes vid ett tillfälle då världsmarknadspriserna var avsevärt mycket högre än vad de är i dag. Ni kan inte rycka loss den här frågan ur sitt sammanhang och säga att vi genom att höja bensinpriserna kommer att slå sönder regionalpolitiken. Det går inte till på det sättet, Bengt Wittbom. Beträffande frågan om samordningen mellan departementen vill jag säga följande. År efter år har regeringen sagt, vilket även utskottet har skrivit in i sina betänkanden, att en samordning är nödvändig och att regionalpolitiken måste ses som en helhet. Då måste alla politikområden innefattas i en samordning. Även Bengt Wittboms namn har funnits med under dessa betänkanden, och därför förstår jag inte riktigt vad han menar. Börje Hörnlund talade om de höjningar som har skett. Men det skedde ingen höjning i juni månad förra året när vi fattade beslut om regionalpolitiken, utan det skedde en sänkning med 100 milj.kr. Försök att någon gång få in det i huvudet! Gå inte ut i bygderna och påstå något annat, eftersom det är fel. Dra inte heller in några förskolebarn i detta! De kan ju inte rå för vad Börje Hörnlund ställer till med här i riksdagen. Sigge Godin talade om övergripande diskussioner. Han har ju själv en utmärkt möjlighet att verkligen få ett inflytande när det gäller regionalpolitiken. Sigge Godin sitter nämligen i den regionalpolitiska utredningen och har där möjlighet att ta upp allt det som han talar om här — sysselsättningsstöd, hur vi skall lägga upp regionalpolitiken, osv. — och det är bra. Jag tror att det är den vägen som vi måste gå. Till sist vill jag kommentera Lars-Ove Hagbergs anförande. Arbetarrörelsens traditionella inställning är: arbete åt alla. Vi har i dag, enligt de senaste siffrorna, en arbetslöshet på 1,6 26. Vi diskuterar nu regionalpolitiska insatser i ett område som är utsatt. Jag tycker att vi med fog kan säga att problemen måste lösas. Och vi löser dem på traditionellt sätt inom svensk arbetarrörelse.

Herr talman! Detta är en regionalpolitisk debatt där de politiska alternativen skall belysas. Jag har en första fråga till de borgerliga företrädarna. Vad innebär en borgerlig regionalpolitik? Jag hoppas att ni försöker tala om vad ni tänker göra med regionalpolitiken, om ni mot all förmodan skulle få väljarnas förtroende att bilda regering. Ni är så väldigt kritiska mot den socialdemokratiska regeringens politik, men vad vill ni göra i stället? Vilken politik ämnar ni föra i regeringsställning? Skall ni beträffande lokaliseringsbidragen fortsätta som nu enligt centerns förslag, skall ni ta bort offertstödsdelen som folkpartiet föreslår, eller skall ni ta bort bidraget helt, som moderaterna vill? Skall ni när det gäller länsanslagen fortsätta som nu enligt folkpartiets förslag, skall ni höja som centern vill, eller skall ni ta bort bidragsdelen helt, som moderaterna vill? Skall ni höja sysselsättningsstödet som centern och folkpartiet vill, eller skall ni ta bort det, som moderaterna vill? Skall ni genomföra centerns, folkpartiets eller moderaternas förslag när det gäller sänkningen av socialavgifterna? Det enda ni har gemensamt är att ni vill försämra förutsättningarna för Luleå i Norrbotten, som vi alla vet kommer att förlora många jobb. Många med mig ställer frågan: Är detta den kraftfulla regionalpolitik som ni här har, eller är den samlande kraften det faktum att ni alla gemensamt vill ta bort lokaliseringslånen? Vad skall t.ex. hända i Stockholm? Centern vill införa en blint slående straffskatt på all näringslivsverksamhet och lägga en död hand över all näringslivsverksamhet i Storstockholmsområdet, medan moderaterna vill låta marknadskrafterna styra helt fritt och släppa all expansion loss. Vi diskuterar nu ett utvecklingsprogram för delar av Bergslagen och Norrlands inland. Ni har talat här i 75 minuter, men jag har inte hört ett enda ord om en gemensam ståndpunkt. Ni har skrivit inte mindre än 36 reservationer, men inte en enda är, som vi har kunnat konstatera, gemensam. På punkt efter punkt kan jag visa att ni inte har någon gemensam regionalpolitik. Ni har inte något alternativ till den socialdemokratiska framgångsrika regionalpolitik som har förts i det här landet under ett antal år. Jag tycker att ni för anständighetens skull borde ägna åtminstone någon minut åt att tala om vilken regionalpolitik som kommer att föras om de borgerliga skulle få makten i höst. Vad ämnar ni regera på? Vilka besked har ni till människorna i Bergslagen, i Norrland och i skogslänen? Av huvuddelen av de borgerliga motioner som jag har läst och av inläggen här i dag framgår att ni vill satsa mer pengar, men ni klagar också på att insatserna kommer för sent. Det är nu oppositionens privilegium-att vara frikostig och att klaga och kritisera. Det är därför inte mycket att hänga upp sig på. Men att det är svårt att hålla tungan rätt i mun när man skall klaga och försöka vinna poäng, det är folkpartiets reservationer och inlägg här lysande exempel på. Först säger folkpartiet att propositionen saknar analys och helhetsgrepp. Sedan säger man att åtgärderna inte bildar något sammanhängande mönster. Men på nästa sida i folkpartiets reservation har man gjort helt om. Där sägs att förra vårens riksdagsbeslut, då de borgerliga och vpk avvisade förslaget om höjning av anslagen till regionalpolitiken, uppenbarligen har stimulerat regeringen att satsa på infrastrukturella åtgärder. Jag skall läsa vad folkpartiet skriver: ”Riksdagens beslut i våras har därför lett till en kraftfullare och mindre improviserad regionalpolitik.” Jag tackar för berömmet. Men det är synd att oppositionens beslut förra våren fördröjde de välbehövliga insatserna. Bengt Wittbom har det lika svårt. Det har blivit en del av Bengt Wittboms personlighet att sätta sig på två stolar. Det har han gjort många gånger. Vi minns hur han samma dag kunde sitta i Örebro och kräva mer till Bergslagen för att på eftermiddagen sitta i Stockholm och kräva mindre till Bergslagen, eftersom han ville avveckla regionalpolitiken. En annan gång sade han nej här i Stockholm till utlokalisering av statliga arbetsplatser och ja i Bergslagen till utlokalisering. I dag var Bengt Wittbom på sällsamt dåligt humör, men han hann ändå komma med kritik mot regionalpolitiken för att sedan tala sig varm för att moderaterna verkligen hade en regionalpolitik och ett antal förslag som skulle utveckla regionerna. Men vilka dessa förslag var dolde han. Ett genomgående tema i de borgerliga inläggen är kritik mot paketen, som de borgerliga kallar de utvecklingsprogram som regeringen har utarbetat för olika regioner. De borgerliga partierna kallar detta för osammanhängande politik och vill i stället satsa på mera generella åtgärder, t.ex. skattesänkningar. Men avgörande för den regionala utvecklingen är vilka grundförutsättningar som finns i olika regioner för utvecklingen av ett näringsliv. Jag menar att nyckelfaktorerna är tillgång på utbildning, ny teknik och goda kommunikationer, dvs. en väl fungerande infrastruktur. Skall vi uppnå en bättre regional utjämning räcker det faktiskt inte med att ge förmånliga villkor via sänkta skatter eller via bidrag, utan vi måste satsa på de allmänna utvecklingsbetingelserna. Det är precis vad regeringen har gjort. Regeringen har förändrat regionalpolitiken och tvingat fram ett regionalpolitiskt synsätt över snart hela det politiska fältet. Det är klart att jag många gånger önskar, det skall jag erkänna, ännu större insatser från andra politikområden. Men det finns i dag ändå ett gemensamt synsätt. De framlagda utvecklingsprogrammen har, det vill jag göra gällande, en genomtänkt långsiktig filosofi när det gäller att bygga upp olika regioners förutsättningar och stötta dem. Att programmen kommer litet olika i tiden behöver inte betyda att insatserna är oplanerade. Under mina sex år som industriminister har jag hävdat att det är nödvändigt att lyfta de utsatta regionerna och göra dem mera attraktiva och därmed mera konkurrenskraftiga. Vi har förstärkt infrastrukturen, och jag hävdar att regionalpolitiken har varit framgångsrik. Men vi säger att det behövs fler insatser. Vi lägger ner stora ansträngningar och resurser på regionalpolitiken. Trots oppositionens neddragning av de anslag som regeringen föreslog förra året har anslagen nära nog tredubblats sedan regeringsskiftet 1982. Då har jag inte räknat in alla de särskilda utvecklingsprogram som vi har lagt fram för ett stort antal utsatta regioner. Det har rört sig om flera miljarder kronor. Det har gett uppemot 20 000 nya jobb i stödområdet i Bergslagen sedan 1982. Det är inget dåligt resultat. Vi har kunnat konstatera en förbättring i befolkningsutvecklingen. Förra året ökade faktiskt befolkningen i tre av skogslänen. Inflyttningen till Stockholm har stoppats. Av förra årets befolkningsökning i Stockholm berodde fem sjättedelar på födelseöverskott eller på invandring från utlandet. Man kan inte längre hävda att Stockholm utarmar det övriga landet. Jag menar att utvecklingen har gått åt rätt håll de senaste åren. Men det finns ingen borgerlig talesman som är glad över detta. Jag förstår inte varför. Varför fortsätter ni med att klaga trots alla de nya insatser som görs på regionalpolitikens område och trots de goda resultat som har nåtts? Jag säger inte att insatserna är tillräckliga eller att vi har nått tillräckligt goda resultat. Tvärtom brukar jag hävda både här i riksdagen och runt om i landet att vi måste anstränga oss ytterligare för att åstadkomma rättvisa när det gäller regionerna. Men de borgerliga är på något sätt i otakt med människorna ute i landet. På något sätt är verkligheten er värsta fiende. Ute i landet ser ju faktiskt människorna framgångarna. Arbetslösheten har minskat också i skogslän och glesbygd. Sysselsättningen har ökat också i skogslän och glesbygd. Investeringarna har ökat också i skogslän och i glesbygd. Nyföretagandet och sysselsättningen har faktiskt ökat. Faktum är att dett.ex. i Norrbotten aldrig sedan AMS började med sina mätningar varit så många sysselsatta som i dag. Det betyder ändå att vi har fått i gång en utveckling i många regioner som vi efterlängtat. Men på något sätt kommer det inte fram när de borgerliga diskuterar regionalpolitik. På något sätt vill ni av oförklarlig anledning förtränga de framgångar som vi gemensamt haft på regionalpolitikens område.
Herr talman! Börjar det inte bli rätt så tjatigt, industriministern, att hela tiden hålla på att ha synpunkter på mitt humör, oavsett vad jag är på för humör. I dag råkar jag vara på ovanligt bra humör. Det kunde väl även industriministern märka. På tal om Stockholm och marknadskrafterna vill jag fråga: Vem är det som ger marknadskrafterna spelrum — är det moderaterna eller socialdemokraterna? Generellt är det moderat politik som gör det, för vi tror att det är bra. Vem är det som genom regleringar ser till att marknadsekonomin får större spelrum än vad som egentligen är motiverat? Jo, det är socialdemokraterna. Vem är det som ser till att medborgarna i Överkalix betalar utbyggnaden av den offentliga barnomsorgen i Stockholm? Vems politik är det? Det är inte moderaternas utan socialdemokraternas politik. En väl fungerande marknadsekonomi, industriministern, är av godo för vårt land, men när marknadsekonomin tvingas fungera överhettad via ingrepp som får negativa effekter är det inte bra för Sverige. Granska er egen politik utifrån den utgångspunkten, så tror jag att möjligheterna att nå en hygglig balans mellan Stockholm och övriga regioner blir större. Sedan undrar industriministern vad vi har för regionalpolitik. Att industriministern någonsin skulle säga att moderaterna har en regionalpolitik förväntar jag mig inte. Så vi kan stryka den diskussionen. Skillnaden är 154 miljoner på ett helår. Centern och moderaterna har varit med om att pressa fram olika satsningar och satt press på regeringen att prioritera regionalpolitiken. Men det lär industriministern aldrig erkänna. Dessutom har vi och övriga borgerliga partier dragit konsekvenserna och erfarenheterna av den hittills förda regionalpolitiken. Min fråga till industriministern blir: Hur kan det komma sig att industriministerns experter är lika bekymrade som vi över de dåliga resultat som lokaliseringslånen för nyetableringar hittills har gett? Detta är bakgrunden till att moderata samlingspartiet föreslår en systemändring så att vi går över till en typ riskgarantilån. Jag vet att industriministern är lika bekymrad som jag. Varför kan man då inte gå upp och tala om att vi behöver skifta system? Vi vill inte bara ta bort lokaliseringslånen, utan vi vill ersätta dem med ett system som fungerar bättre än det gamla hittills har gjort. Visst är det så, Thage Peterson, att systemet inte fungerat tillfredsställande. Det har varit mängder av konkurser.

Herr talman! Industriministern är inte upprörd över att Sorsele, Dorotea, Stekenjokksområdet och Stensele har ett 10 96 högre kostnadsläge än kuststaden Luleå. Jag garanterar industriministern att alla hans partivänner i dessa fjällkommuner är mycket upprörda över att de skall leva med ett 10 9c högre kostnadsläge. Detta var ett besked till Västerbottens inland, till delar av Ångermanland, delar av Jämtland. Det här är den socialdemokratiska rättvisesynen. Socialdemokraterna anser att Luleå är ett mera utsatt område än Sorsele. Industriministern talar om straffskatt. Ja, vi vill lägga en investeringsavgift på de planerade 300 nya skyskrapekontoren i Stockholmsområdet. Varför vill vi det? Jo, därför att vi vill rädda ekonomin, vi vill rädda miljön och vi vill prioritera bostadsbyggande. Industriministerns politik och samordning har lett till att 120 000 ungdomar är utan bostad här i Stockholm. Det är socialt mycket farligt. Vi vill att byggarbetskraften klarar bostäder och miljön och gör den ännu bättre. Industriministerns syn kommer att leda till att det blir ännu svårare att få sjukvårdsbiträden och ännu värre på omvårdnadssidan osv. Den politiken ställer inte centerpartiet upp på. Sedan skall jag tala om en sak till för industriministern, om han har tid att höra på. Moderaterna, socialdemokraterna och folkpartiet i Finland har lagt en investeringsavgift i Helsingforsområdet och i överhettade områden i Prot. 1987/88:86 storleksordningen 25-40 26. Varför? Jo, de klarar icke att hålla tillbaka 17 mars 1988 löneglidningar och annat om det blir för överhettat. Det är alltså med omtanke om landets ekonomi. Jag förstår att industriministern räknar med att förlora valet i höst och tänker: Efter oss syndafloden. Men den politiken vill inte vi föra i opposition. Thage G Peterson talar om överbud. Vi har den klart bästa regionalpolitiken, kalla den inte överbud!

Herr talman! Thage Peterson efterfrågar vad folkpartiet egentligen menar när vi säger att insatserna har kommit för sent. När vi ändrade inriktningen och överförde 200 milj.kr. till länsanslagen, sade regeringen att det fanns mängder med förslag till infrastrukturella satsningar. Men varför dröjde det då ända till julen innan några förslag kom på riksdagens bord, så att vi kunde börja jobba med dem? Förklara varför det behövde ta så lång tid när ni hade så gott om uppslag! Jag vill också fråga: Vilken strategi har ni för Norrlands inland? Vad vill ni göra där? Industriministern kan kanske svara, eftersom Lars Ulander inte vill göra det. Beträffande vad vi har sagt om Bergslagen och insatserna där kan jag återgå till mitt inledningsanförande. Industriministern tittade faktiskt upp när jag sade: ”Vårens riksdagsbeslut har dock inneburit att större medel än tidigare har avsatts till infrastrukturella åtgärder. Regeringen har också tvingats att redovisa medlens användningsområde innan riksdagen fattar beslut. Det är bra.” Så sade jag. På den punkten anser vi att åtgärderna är vettiga. Men beträffande Norrlands inland finns det inga klara regler och ingen strategi för hur regeringen har tänkt sig utvecklingen. Thage Peterson talar sedan om oppositionens privilegium. Ja, år 1982, när Thage Peterson var i opposition, då fanns det 60 reservationer att rösta på. Då passade Thage Peterson och hans kamrater verkligen på att utnyttja oppositionens privilegium. Det mest intressanta då var kanske att socialdemokraterna krävde att Stockholm skulle expandera — det var det viktigaste budskapet 1982. Tala om oppositionens möjligheter, Thage Peterson! Alla möjligheter finns i och för sig. Men man bör handskas varsamt med sina förslag, för man kan ju bli påmind om dem så småningom. Jag beklagar att vi inte får någon debatt om inriktningen av regionalpolitiken för Bergslagen och Norrlands inland. Det är hög tid att börja med den diskussionen nu. Vi kan återkomma till den senare, när vi i vår skall föra en ytterligare debatt. Jag tror att det behövs både en och två diskussioner och en utredning för att verkligen komma fram till konkreta och vettiga inriktningar. Det vore intressant att veta om Thage Peterson har ändrat åsikt nu. Han tyckte tydligen att vi folkpartister hade någorlunda vettiga förslag för en tid sedan. Har socialdemokraterna annan åsikt i dag?

Herr talman! Industriministern höll ett valtal där han läxade upp de borgerliga, och det tycker jag är bra och nödvändigt. Men sedan säger han i nästa andetag: Vi har en jättebra regionalpolitik. Då frågar jag: Var ligger egentligen framgången i regeringens regionalpolitik sedan 1982, sett ur de arbetande människornas synpunkt? Är det Stockholms enorma expansion sedan 1982 som är det stora? Den är ju så omfattande att det sedan 1987 knappast funnits en bostad att få. Det har väl aldrig varit en så snabb expansion för storstadsregionen som under den här perioden av Thage Petersons tid. Dessutom kan man inte säga att det bara är så enkelt som att se på de totala siffrorna. De regioner som jag kommer från förlorar kunskapen, som har centrerats hit till den här storstadsregionen. Är det samarbetet med Volvo och Saab och de stora ekonomiska resurser som regeringen har gett dem som är framgångsrik regionalpolitik? Eller är det kanske nedläggningen av stora delar av SSAB - utan ersättning? Är det den bristfälliga stålpolitiken? Eller är det hur elegant man styr storföretagen till de här regionerna som är den stora framgången? Man måste fråga sig det. Även om det finns flera satsningar på infrastruktur så väger de inte upp den utveckling som har skett i landet under några år. Industriministern kan inte bestrida att det är mycket stora problem i avfolkningslänen och de regioner som har fått utstå denna strukturomvandling. Hur känns det nu, industriministern, att själv ha fattat beslutet om SSAB och sedan inte kunna ge de arbetare som direkt drabbas någon möjlighet till drägligt arbete? Man försätter människorna i en jättelik oro, där kampen varje dag gäller: Kan jag få utbildning eller arbete, skall jag flytta, eller vad händer med mig? Detta är ju industriministern direkt ansvarig för. Vi kanske nu kan få besked om — eftersom vi behandlar den här propositionen — hur det står till med ASEA, dvs. ABB. Vilka garantier föreligger egentligen för ersättandet av de 500 jobb netto som så högtidligen utlovades för regionen framöver?
Herr talman! Jag efterlyste det borgerliga alternativet i regionalpolitiken. Men det kom inte ett enda ord från Wittbom, Godin och Hörnlund på den punkten. Och vilket alternativ som Hagberg står för vet man ju aldrig. Ni har en replik till, och jag vill gärna be er använda den till att berätta litet om en samlad regionalpolitik från de borgerligas sida. Till Sigge Godin: Jag kritiserade inte de borgerliga för att ni reserverade er. Det är självklart er rättighet att kunna göra det i riksdagen. Har man en annan uppfattning än utskottsmajoriteten skall man reservera sig. Vad jag pekade på eller upplyste riksdagen om var att det bland 36 reservationer inte finns en enda gemensam reservation. Vad är orsaken till det? Det kanske Godin kan säga något om också i nästa replik. Ni har inte på ett enda område funnit er vara överens med något annat borgerligt parti. Ni har varit mycket flitiga i debatten att kritisera regeringen för vår politik, men ni har inte åstadkommit något enda inlägg där ni kan säga att ni står eniga. Bengt Wittbom och Lars-Ove Hagberg ställde frågor, och ni skall få ett gemensamt svar. Jag tycker nämligen att ni argumenterar ungefär likadant och utifrån ungefär samma grund — det är ytterlighetspartiernas rätt att göra så. Vad jag har velat peka på är att när man ser på den regionala utvecklingen kan man aldrig förneka fakta. Sysselsättningen har ökat också i skogslänen. Arbetslösheten har gått ned också i skogslänen. Investeringarna har ökat också i skogslänen, och nyföretagandet har ökat också i skogslänen. Dessutom, Bengt Wittbom, har konkursernas antal gått ned. Jag kan inte förstå att det skulle bli färre konkurser om man övergår från bidrag till lån. Lars-Ove Hagberg frågar var framgångarna för den socialdemokratiska regionalpolitiken finns någonstans. Jag har litet svårt att förstå att just Hagberg inte har upptäckt att sysselsättningen i Sverige har ökat, även ute i stödområdet. De uppemot 20 000 arbetstillfällen som vi har fått genom regionalpolitiskt stöd har förmodligen medverkat till denna framgång. Visst har väl Hagberg ändå hört talas om att vi nu är nere i en arbetslöshet på 1,6 Ho. Om inte detta är en framgång för socialdemokratisk politik, vet jag inte riktigt vad Hagberg har för måttstock på en framgångsrik politik. Vi befinner oss dessutom nu i en situation då länder runt om i världen, även i östblocket, dras med undersysselsättning och höga arbetslöshetstal på 10, 11 96. I vissa regionalpolitiska områden i Europa är arbetslöshetstal på 20, 25 eller 30 Yo inte ovanliga. En sådan arbetslöshet har vi inte i Sverige. Situationen i Norrbotten skall behandlas med ett särskilt program, som kommer att läggas på riksdagens bord nästa onsdag. I Norrbotten har man sedan mätningarna började aldrig haft en så hög sysselsättningsgrad som man har i dag. Med detta har jag inte sagt att jag förnekar problemen. Jag kanske är den ivrigaste talaren av er alla runt om i landet. Jag tar fram problemen och svårigheterna. Vi har i dag utomordentligt allvarliga utvecklingstendenser, exempelvis på vissa områden i Norrbotten som jag skall belysa i propositionen. Vi har det i Blekinge och i delar av Gävleborgs län. Vi har siffror från Gotland som inte är muntra. Detta är emellertid ett traditionellt socialdemokratiskt sätt att driva regionalpolitik. Man förtiger inte problemen, utan man lyfter fram svårigheterna och sätter in åtgärder. Jag lät mig inte nedslås av att ni tog 100 milj.kr. ifrån mig och regeringen i våras när ni med andra ord minskade de regionalpolitiska anslagen. Det lades före sommaren i stället fram nya program och förslag för glesbygdskommunerna, inte minst i Västerbotten. Jag vill säga ytterligare några ord till Lars-Ove Hagberg. Han gjorde mig bekymrad. Här i riksdagen brukar jag då och då ge litet goda råd till Hagberg, så att han inte hamnar helt snett i tillvaron. Det går emellertid inte alltid. Tilltaget att låta sig luras av de borgerliga att dra ner på regionalpolitiken var väl inte särskilt klokt eller lyckosamt, vare sig för Hagberg personligen i Borlänge eller för hans parti. Lars-Ove Hagberg förde ett resonemang i sitt första inlägg och gjorde en propaganda som är rent destruktiv för Borlänge. Jag vill säga följande till Hagberg: Om tillräckligt många talar tillräckligt mycket om hur omöjligt och eländigt allting är i Borlänge och Bergslagen, skrämmer man bort alla dem som skulle kunna tänka sig att starta verksamhet och skapa nya arbetstillfällen i Bergslagen. Jag tycker därför att Hagberg skall tänka sig för både en och två gånger innan han upprepar sitt dystra budskap. Sanningen är — och det vet Hagberg mycket väl — att det finns många positiva verksamheter i gång och på gång i Borlänge. Jag är helt säker på att satsningen på högskolan, på utbildning, på teknik och inte minst på tekniken inom ett specialområde som materialkunnande kommer att betyda många nya företag och arbetstillfällen i framtiden i Borlänge. Detta inser också företagare, kommunfolk och folk i allmänhet i Borlänge. Jag har fått många bevis på det, både i brev och vid personliga kontakter. Förra veckan var jag uppe i Borlänge och invigde Teknikdalen. Jag mötte då många människor — även anställda på Domnarvet — som kom fram och talade med mig. De sade att de vill vara med och ta hand om de förutsättningar som Borlänge och Bergslagen har och använda regeringens utvecklingsprogram i dess olika delar till att utveckla och förnya näringslivet. Om man emellertid tillräckligt starkt för fram budskapet att ingenting går, att allt är dystert och att man inte har gjort något för Borlänge och Bergslagen, då kommer inte heller någonting att hända. Det finns så många exempel på just hur dysterhet och pessimism har lett till en direkt dålig utveckling. Jag vill därför uppmana Hagberg att tänka om och att tänka litet mer på Borlänge och på människorna där. Släpp litet grand på den politiska retoriken och taktiken! Detta har jag sagt i all vänlighet till Lars-Ove Hagberg. Nu säger ni — och det är också oppositionens rätt att säga så — att riksdagen har drivit på regeringen. Ja, det är väl inget feli det. Jag tillhör dem som säger att det är bra att vi får förslag från riksdagen. Det hör väl hemma i en god demokrati och i ett samspel mellan riksdag och regering att vi får bra förslag från riksdagen. Jag har stått här i åtskilliga regionalpolitiska debatter och efterlyst era konkreta förslag. Jag är därför ganska glad över att vi då och då kan mötas i en bra regionalpolitisk diskussion. Ert samfällda nej i våras hade emellertid endast en effekt, precis som utskottets ordförande Lars Ulander sade. Arbetet fördröjdes och komplicerades. Det hade självfallet gått betydligt fortare att sätta samman de olika åtgärderna om industridepartementet redan våren 1987 hade fått de föreslagna pengarna och det föreslagna anslaget. Jag hävdar på sakliga grunder att ett år har gått förlorat på grund av ert uppträdande här i riksdagen, i ett skådespel som regisserades av Börje Hörnlund. Det är de borgerliga partierna och vpk som får bära skulden för detta. Oppositionen sade nej. Ni gjorde det därför att ni var lockade av nöjet att få sätta en käppi hjulet för regeringen. Gladast av alla var Bengt Wittbom. Han reste land och rike runt och talade om att man nu hade tagit industriministerns gottpåse. Det var emellertid ingen triumf för människorna ute i glesbygderna. Det var ingen heroisk insats. Det var inte särskilt framsynt. Jag kan förstå er glädje över att ni nu kan jämföra. Verkligheten är emellertid att ökningen av ambitionsnivån och de nya insatserna har tillkommit som ett direkt resultat av förändringarna inom SSAB, LKAB och ASSI. Det är nödvändigt med nya åtgärder. Det har blivit nödvändigt att komplettera anslaget på 300 milj.kr. med insatser som den nya situationen kräver. Det har inget att göra med oppositionens obegripliga agerande här i riksdagen.

Herr talman! Det är trevligt att få industriministerns synpunkter på mitt humör. Efter vad jag har förstått kan jag tydligen vara glad ibland i alla fall. Problemen med lokaliseringslånen och lokaliseringsbidragen för nyetableringar har utretts av SIND. Utredningen har kommit fram till utomordentligt besvärande och bekymmersamma resultat. Det finns mycket få lyckade satsningar. Jag tror att utredningen visar vad det eventuellt kan bero på. Vi har därför föreslagit ett nytt system — och nya principer för ett system — för att satsa på stimulanser till nyetableringar lokaliserade till speciella områden. Det är inte samma sak som att vi inte har någon regionalpolitik. Sedan vill jag ta upp påståendet att jag skulle sitta på två stolar. Det kan väl ibland hända att man som enskild riksdagsman driver på hårdare i vissa frågor än vad ens parti är berett att göra. Det kan väl också hända att man som minister har en annan uppfattning i olika frågor än den politik som regeringen vill bedriva — t.ex. i kärnkraftsfrågan. Jag tycker inte att man behöver säga så mycket mer än detta för att kunna konstatera att livet kan vara sådant ibland. Både industriministern och jag vet ju hur det är. Industriministern kan dock inte som jag, såsom enskild riksdagsman, lägga fram egna motioner. Det är dock tur. Ni kan då i alla fall skydda er från att uppträda oenigt. Det har varit mycket tjat om att det inte finns en enda gemensam reservation. Det finns 36 reservationer, och ingen är gemensam. Jag skall bjuda på en sådan, industriministern. Jag yrkar bifall till utskottets reservation nr 8 i vad gäller temporär inplacering av Säters kommun i stödområde. Vi har därmed en gemensam reservation. Den är så gemensam att den kommer att bli politisk.

Därför avser moderata samlingspartiets riksdagsgrupp att rösta för den här reservationen. Därmed har vi alltså en gemensam reservation. Vad i övrigt gäller frågan om gemensamma reservationer valde vi att nu inte ta upp det vi i vår motion föreslår i fråga om övergripande regionalpolitik. Detta har vi tagit upp i den partimotion som nu börjat behandlas i utskottet. Låt oss därför vänta med debatten om gemensamma reservationer beträffande principerna för regionalpolitiken till dess utskottets stora betänkande kommer upp till behandling. Då får industriministern se vilken plattform vi har för vår politik. Men, som sagt, det finns nu en gemensam reservation.

Herr talman! Centern kommer, industriministern, att slåss mycket hårt för målet att utveckla hela vårt land — såväl storstad som glesbygd. Det är naturligtvis regeringen i dess helhet som skall uträtta detta arbete. Ibland är det kanske litet fel att låta Thage G Peterson bära hundhuvudet för hela flyttlassoch koncentrationspolitiken. Däremot skall han bära hundhuvudet för att han inte orkar samordna regeringen på ett bättre sätt. Sedan några förslag! En borgerlig regering kommer att genomföra en vårdnadsersättning. En vårdnadsersättning har en regionalpolitisk effekt på ca 3 miljarder kronor. Jämför detta med att Thage G Peterson visade dåligt humör därför att han förlorade en votering om 200 milj.kr. till regionalpolitiken. 3 miljarder kronor är mycket pengar. Detta är dessutom en rättvisefråga. Borgerliga regeringar genomförde en utbyggnad av den kommunala skatteutjämningen från två till tio miljarder kronor. Detta ger en fantastiskt stor regionalpolitisk effekt. Vi är nu eniga om att se över frågan om den kommunala skatteutjämningen och specialdestinerade bidrag. Det kommer att ge stora regionalpolitiska effekter. Jag har redan tidigare sagt att det inte bara är fråga om regionalpolitiken. Jag tror inte att något borgerligt parti skulle ha kommit på att sälja statliga förlustbolag till två av Sveriges rikaste företag för att beröva sig själv pengar. Jag är också övertygad om att man inte hux flux skulle ha släppt 25 miljarder i investeringsfonderna till samma företag utan att ställa några som helst krav. Synen på småföretagen är också mycket viktig. Jag kommer slutligen till det här räkneexemplet. Thage G Peterson har för innevarande år begärt i runda tal 550 milj.kr. till länsanslag och till infrastrukturella åtgärder. Han har genom oppositionens ingripande fått dubbelt upp. Därför bör Thage G Peterson glädja sig.
Herr talman! Det är sant, industriministern, att folkpartiet medverkade till att länsanslagen ökade med 200 milj.kr. år 1987. Det är glädjande att socialdemokraterna har insett att ökade länsanslag är den rätta vägen att gå för att stimulera nyskapande i våra glesbygder. Det är också bra att regeringen insett tidigare misstag och i årets proposition om regionalpolitiken ansluter sig till riksdagens majoritet i denna fråga. Om nu industriministern i fjol vår hade så många förslag till infrastrukturella satsningar, varför dröjde det då ända fram emot jul innan förslagen kom på riksdagens bord. Jag skulle mycket gärna vilja ha ett svar på den frågan. Sedan klagar industriministern över att vi inte har någon reservation tillsammans med något annat borgerligt parti. Det finns i varje fall tre sådana reservationer, nämligen reservationerna om sysselsättningsstödet, om folkhögskolan och om Säters kommun. Dessa reservationer ger tre exempel på frågor där vi har gemensamma åsikter. Men vad har regeringen för strategi? På den frågan ville Lars Ulander och industriministern inte svara. Jag måste då fråga: Är det så att ni inte har någon strategi, i varje fall för Norrlands inland? Låt mig, herr industriminister, säga att folkpartiet satsar betydligt mer än regeringen på regionalpolitiken. Det tycker vi är viktigt och väsentligt. Det är faktiskt så att alla partier i Sveriges riksdag i dag är i minoritet. Därför måste det till gemensamma tag. Låt oss ta de gemensamma tagen för de delar av Sverige som har det mycket besvärligt. Lägg fram era förslag, så skall vi syna dem. Om det finns någon strategi i dem, om de är långsiktiga, vettiga och bärkraftiga, är folkpartiet berett att stödja dem. Men vi vill först se förslagen på bordet. Det viktiga är att vi får fram förslag och att det inte bara sker förhandlingar mellan företag och regeringen och fattas beslut om på andra håll än i riksdagen. Vi vill ha raka och konkreta förslag, som människorna kan tolka och som vi kan fatta beslut om här i Sveriges riksdag. Får vi sådana förslag, skall vi med intresse ta del av dem.

Herr talman! Jag har två gånger frågat Lars Ulander hur det förhåller sig med ASEA-satsningen och garantierna om 500 jobb. Jag ställer nu samma fråga till Thage G Peterson. Få se om jag får något svar när jag nu inte har någon möjlighet att kommentera det. Sedan vill jag fråga hur det känns att egentligen inte kunna klara SSAB-affären. Thage G Peterson uppmanade mig — i all vänlighet, som han sade: Glöm de problem som SSAB-arbetarna får genom min fadäs när det gäller SSAB! Titta i stället på Teknikdalen och banverket! De problem som arbetarna på järnbruksgolvet har skall jag alltså glömma — det är i sak regeringens och industriministerns råd. Jag uppträder inte alltid vänligt, och jag ser väl framför allt inte vänlig ut. Men jag vill ändå i all vänlighet säga att det hade varit bra om Thage G Peterson hade förpassat sig ned till arbetsgolvet och lyssnat till dem som befinner sig där i stället för att besöka mässor, Bo Berggren och andra. Detta alltså sagt i all vänlighet. Det är inte så att jag försöker skrämmas. Jag tror att det är ganska destruktivt för Borlänge och dess ungdomar att de inte kan få en högre utbildning och bli så attraktiva på arbetsmarknaden att de efterfrågas i andra regioner. Att de inte heller har en industriarbetsplats eller annan plats att komma till är destruktivt för en kommun eller en region. Jag tar mig rätten att påpeka det. Denna fråga måste lyftas fram för att man över huvud taget skall kunna vidta någon åtgärd. Man kan inte blunda för verkligheten och bara inta en glättig attityd. Nu lever vi i en högkonjunktur, vi har genomsnittligt sett en mycket låg arbetslöshet i Sverige i förhållande till omvärlden, men i de regioner som vi nu talar om är arbetslösheten fortfarande stor, och för vissa grupper är den ganska besvärlig. Det är sanningen i dag. Thage Peterson blev ganska ledsen och besviken och kanske litet förnärmad över riksdagens beslut i våras. Det är den enda förklaring som jag kan finna till att det har tagit så lång tid i regeringskansliet att få fram det här förslaget; saken var ju klappad och klar så att säga. Är man besviken över ett nederlag, får man inte låta sig påverkas av det utan måste i stället ta nya tag. Nu hoppas jag att det tas nya tag för Bergslagen.

Herr talman! Jag kan alltså konstatera att den gemensamma borgerliga politiken således är Säters kommun i Kopparbergs län — ingenting annat. Men jag har fått ett löfte av Bengt Wittbom att han vid den regionalpolitiska debatt, då budgetpropositionen skall behandlas, kommer att redovisa ett samlat borgerligt regionalpolitiskt alternativ. Jag skall påminna Wittbom om det löftet. Jag har också noterat att Börje Hörnlund tvingades att gå till det sociala området för att hitta något som är gemensamt för de borgerliga partierna. Sigge Godin kom väl litet fel när han åberopade reservationerna om folkhögskolekurserna och sysselsättningsstödet, de är väl ändå inte gemensamma för alla borgerliga parter. Om trycket är riktigt, finns det en gemensam reservation från centern och folkpartiet, men centern och folkpartiet utgör inget borgerligt alternativ. Det är endast om alla de tre borgerliga partierna är eniga om programmet som det finns ett borgerligt alternativ. Jag noterar att jag har läst trycket, men Sigge Godin kanske har andra, hemliga kontakter med moderaterna på den här punkten. Jag förstår inte att Lars-Ove Hagberg blev så sur över att jag gav honom några goda råd. Han gör mig litet orolig. Vem har inbillat Hagberg att åtgärderna vid SSAB inte var nödvändiga, att de inte visade sig framgångsrika? Vem har lurat i Hagberg att vi gjorde en fadäs? SSAB är ju i dag ett företag på frammarsch, som investerar över en miljard, 1 000 milj.kr., varav 500 miljoner i Borlänge, ett företag som satsar på de utvecklingsbara delarna. SSAB har bestämt sig för att överleva som stålkoncern och har tagit itu med struktureringsarbetet långt före andra stålbolag. Så några ord till centern. Det tal som Börje Hörnlund höll här nyss har jag hört honom hålla i riksdagen flera gånger tidigare. Börje Hörnlund har en förunderlig förmåga att alltid hamna på kant i tillvaron. När Stockholm växte snabbt på det övriga Sveriges bekostnad, och regeringen, i strid med moderaternas vilja, gjorde insatser för att förhindra överhettningen, då teg centern. Den striden fick vi föra ensamma — inte ett ord till stöd för regeringens politik för att sprida tillväxten, inte ett konstruktivt förslag till nya lösningar kom centern med. Jag vet att Börje Hörnlund å ena sidan reste land och rike kring och skällde på regeringen för vår koncentrationspolitik, medan han å andra sidan duckade förskräckt i bänken då moderaterna gick till storms mot allt som kunde inkräkta på den heliga marknaden och dess koncentration i och runt Stockholm. Då fick jag ju ensam ta striden med moderaterna här i kammaren. Det var det som försatte centerpartiets regionalpolitik i svårigheten att inte vara trovärdig. Det gick t.o.m. så långt, som Börje Hörnlund vet, att centerpartistiska kommunalråd öppet gick ut och tog avstånd från centerns regionalpolitik. Det fick vi se i våras. Nu, då regeringens insatser börjar ge resultat, då den inrikes flyttningen till Stockholm har minskat kraftigt och då de regionala obalanserna har förbättrats, vill Börje Hörnlund och centern lägga straffavgifter på utvecklingen i Stockholms län! Nu visar centern öppet sin storstadsfientlighet genom att vilja straffbeskat ta de människor som bor i Stockholms län. Jag tror inte en enda sekund på att det är av omsorg om de bostadslösa ungdomarna i Stockholm som centern vill gå hårt fram i detta län. Det blir inte fler bostäder åt bostadslösa ungdomar, om centerns förslag går igenom. Jag vill också påminna Börje Hörnlund om att här i Stockholms län faktiskt bor människor av kött och blod som vill ha en bra utveckling och trygghet. I stället slår centern till mot denna region. Nu anklagar centern mig för koncentrationspolitik. Sanningen är ju, herr talman, att ingen tidigare regering har satsat så mycket på regionalpolitiken som den nuvarande socialdemokratiska regeringen. Förutom alla utvecklingsprogram för de värst utsatta regionerna har vi, trots de borgerligas och vpk:s nedskärning på 100 milj.kr., nära nog tredubblat de regionalpolitiska anslagen. Jag skall också vara ofin nog att påminna Börje Hörnlund om att centerns sista åtgärd i regeringsställning faktiskt var att skära ned anslagen till regionalpolitiken med 300 milj.kr. Sådan var centerpartiets tack-ochavskeds-föreställning i regionalpolitiken, innan de lämnade över regeringsansvaret till socialdemokratin 1982. Det går inte att ge människor en bild av att det går att lösa regionalpolitiken med enkla åtgärder, utan det krävs ett långt och tålmodigt arbete som är inriktat på att bygga upp och förbättra olika regioners förutsättningar att utveckla företag och sysselsättning. Då finns det heller ingen genväg. Vi måste skapa alternativ till tillväxt i regionerna runt storstäderna och universiteten. Det arbetet tar lång tid, och det går inte med enkla slagord. Vi har nått vissa framsteg. Jag har redovisat dem när det gäller befolkningssiffrorna för 1987. Befolkningen i skogslänen har ökat, och i Storstockholmsområdet har vi inte samma inflyttning som tidigare. Alla dessa framgångar förtiger emellertid Börje Hörnlund. Skulle han ta hänsyn till dessa framgångar finge han ju skriva om sina tal, och det vägrar han in i det sista att göra. Jag vill avslutningsvis, herr talman, säga att regeringen kommer att fortsätta på den väg som den har slagit in på de senaste åren, en väg som har varit framgångsrik. Vi vill lägga mer ansvar ute i regionerna. Det är där man bäst kan bedöma vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Där idéerna tas fram bör också ansvaret för genomförandet ligga. Då är det de centrala instansernas och regeringens uppgift att se till att det finns resurser att arbeta med. Vi vill utveckla medlen, och jag hoppas att få bra idéer på den punkten från den regionalpolitiska utredningen, från landsbygdskampanjen och från de politiska partierna i riksdagen. Vi vill utveckla sektorsansvaret och slå fast ännu hårdare alla politiska områdens ansvar att engagera sig för att nå regional balans. Då är tillgång till utbildning, till väl utvecklade kommunikationer och teknisk utveckling mycket mer avgörande för möjligheterna att utveckla företag och näringar. Även med en lyckosam allmän regionalpolitik får vi räkna med att det i framtiden kommer att läggas ned företag på känsliga orter. Vi får acceptera att produkter och företag blir gamla och slås ut av marknadskrafterna, men vi accepterar inte att orter och människor går under. Vi har valt en annan väg än den man har valt ute i Europas länder. Därför vill vi även i framtiden ha beredskap för att kunna sätta in specialinsatser — paket om ni så vill — för orter och regioner som drabbas av stora sysselsättningsminskningar. Vi vill också fortsätta ansträngningarna att förmå — även om det inte har visat sig lätt, jag erkänner det — främst tjänstenäringarna att förlägga sin expansion till andra regioner än till storstäderna och de övriga starka regionerna i landet. För socialdemokratin är regionalpolitiken en fråga om rättvisa. Vi vill låta alla människor och regioner vara med att bygga och utveckla samhället, och vi vill ta till vara alla de resurser för utveckling som finns i alla delar av vårt land.

Herr talman! I en av moderata samlingspartiets reservationer, nr 19, till arbetsmarknadsutskottets betänkande säger vi att de mindre företagen bör ges ett tillskott utöver regeringens förslag med 40 milj.kr. Vi anser detta ytterst angeläget med tanke på att det är just i de små företagen som ny sysselsättning kommer att växa fram, i synnerhet i glesbygdsområdena. Utskottsmajoriteten säger nej, vilket vi beklagar. I stället har utskottsmajoriteten valt att satsa 100 miljoner på ett av vårt lands allra största och mest lönsamma företag, ASEA-Brown Boveri. Detta kan tas som kvitto på att den nu sittande regeringen helst satsar — vilket tidigare visat sig när det gäller Volvo och Saab — på de stora företagen. ASEA har finansiella förutsättningar att växa av egen kraft. Det är slöseri med knappa medel att i det här läget ge 100 milj.kr. till ASEA samtidigt som utskottsmajoriteten säger nej till vårt förslag om 40 milj.kr. ytterligare till etablering och expansion av de mindre företagen i Bergslagen. Propositionens förslag om hjälp till en drabbad region kommer att bli ett slag i luften, om samma regerings proposition angående energipolitiken går igenom. En avstängning av två reaktorer innebär ett dödligt hot mot det näringsliv vi i dag försöker hjälpa. Norrlands och Bergslagens industri hotas alldeles särskilt av en prishöjning som blir en följd av energipropositionens förslag. Norrlands inland kommer att drabbas i lika hög grad som kusten genom att det är i inlandet som råvarorna i huvudsak tas fram. Bensinoch kilometerskattehöjningen drabbar alldeles särskilt de delar av landet som vi värnar om i det nu aktuella betänkandet. Herr talman! Rikspolitiska målsättningar hos socialdemokraterna slår undan benen på regionalpolitiska satsningar. Det har vi kunnat konstatera i dag. Industriministern talade om en framgångsrik regionalpolitik, förd av socialdemokraterna. Jag vill hävda att klyftan i stället ökar mellan regioner med utveckling och regioner utan utveckling. Stålframställning, kvarvarande gruvor, massaoch pappersindustri, kemisk industri — allt i Norrlandslänen — kommer att hamna i en akut kris genom den politik regeringen vill föra. Regeringen och socialdemokraterna i riksdagen väljer att även i fortsättningen satsa på stora börsföretag på bekostnad av småföretagens utveckling och expansion. Det är de små företagen som är Bergslagens framtid. De stora rationaliserar, drar ned och lägger ned. Vi behöver många fler nyetableringar. Norrlandslänen har färre företag per 100 000 människor mellan 16 och 64 år än mellansvenska och sydsvenska län har. Medan exempelvis Gnosjö har 18 500 företag per 100 000 människor har Norrlandslänen i genomsnitt 11 500 företag — således en väsentlig skillnad, vilket borde ha inneburit att regeringen och riksdagsmajoriteten ställt sig bakom det förslag vi har om mer pengar till de mindre företagen i Bergslagen. Att då envist satsa pengarna på de stora tycker vi är oförståndigt. Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i arbetsmarknadsutskottets betänkande 14. I näringsutskottets betänkande 19 säger socialdemokrater och vpk nej till en undersökning av borrkärnor, som jag har föreslagit i en motion och som kunde bli en verklig hjälp till Bergslagen. Vi har många kilometer borrkärnor i vårt land. De är inte effektivt undersökta. Det finns i dag en ny effektiv teknik — en automatisk borrkärnescanning som borde kunna användas. Jag efterlyser den verkliga orsaken till förslag om avslag på den motion som samtliga tre borgerliga partier har ställt sig bakom. Det är en egendomlig hantering av motionen med tanke på att en undersökning av de gamla borrkärnorna borde innebära att vi skulle kunna hitta mineral och malmer som vi tidigare inte har sökt. Jag yrkar därför bifall till de moderata reservationerna också i näringsutskottets betänkande 19.

Herr talman! Industriministern kritiserar folkpartiet för att blanda ihop olika saker och ta upp för stora bitar när det gäller regionalpolitiken. Jag skall vara mer konkret och ta upp vissa kommuner som berörs i Bergslagspropositionen. Många väntade på och såg fram mot regeringens regionalpolitiska proposition och dess innehåll. Men vad blev det av den? Jag skall ta upp två kommuner i Örebro län, som behandlas i propositionen. Låt mig börja med Ljusnarsberg. När Bångbroverken 1986 lades ned ställdes 230 arbetare utan arbete. Det låter inte mycket, men med tanke på att antalet kommuninvånare är 6 428 förstår man att kommunen har en problematisk situation. Problemen vad gäller kommunens överlevnad kommer att fortsätta. När avvecklingen av Grängesbergsgruvan kommer att ske drabbar det också Ljusnarsberg, och ca 70 personer mister sina arbeten. För Hällefors kommun är situationen i stort sett densamma. Regeringen godkände överlåtande av SKF:s Järnverk till Ovako Steel. Man vet inte i dag vad den uppgörelsen innehåller, men det kan konstateras att fram till 1990-1991 kommer 500 personer att sparkas ut. Får då dessa kommuner ingenting i propositionen? Jo, det föreslås 3 milj.kr. till länsstyrelsen i Örebro län för hjälp till dessa kommuner. Frågan till arbetsmarknadsutskottets talesman Sven Lundberg måste då bli: Räcker dessa pengar för att rädda sysselsättningen i de båda kommuner som jag har nämnt? Skulle det mot förmodan räcka är det nästan en sensationellt liten penning som man klarar sig undan med. Kommer den negativa trenden inte att kunna vändas, vad sker då med dessa kommuner? Har man kanske gett upp tanken på att rädda dessa kommuner? Herr talman! Jag vill ta upp en satsning när det gäller vägar som det skrivs om i propositionen. Låt mig börja att läsa på s. 21 i propositionen under rubrik Länsväg 709, Loka-Kedjeåsen: ”Väg 709, den s.k. Lokavägen mellan Grythyttan och Karlskoga är den genaste vägförbindelsen mellan Hällefors och Karlskoga. Större delen av vägen har låg standard och bärighet. Grusvägssträckorna är under tjällossningsperioden avstängda för tung trafik då tillåten fordonsvikt är nedsatt till 4 ton. Jag anser att vägen bör byggas om till en belagd väg med god bärighet året runt. En sådan ombyggnad är i första hand angelägen för att förbättra Hälleforsbornas möjligheter att nå en alternativ arbetsmarknad i Karlskoga Degerforsområdet samt för att underlätta tunga transporter mellan industrierna i Hällefors och Karlskoga. Ombyggnaden av väg 709 på avsnittet Loka brunn-Kedjeåsen har kostnadsberäknats till 45 milj.kr. i 1987 års penningvärde. Jag anser att 25 milj.kr. bör avsättas för ombyggnad av en första etapp av detta avsnitt.” Här talar man väl verkligen med kluven tunga. Om man tycker att vägen är av så stor betydelse, varför då inte bygga vägen i en enda etapp? Det här retar människorna i bygden. Hällefors kommun är den kommun i landet som har den procentuellt största utflyttningen. För de människor som bor i Hällefors och som riskerar att bli utan arbete och för kommunens överlevnad skulle en satsning på den här vägen innebära nya möjligheter. Tyvärr måste jag konstatera att 20 milj.kr. kommer att fattas. Det värsta av allt är att den vägsträckning som är mest trafikerad och som också är den sämsta får vänta. Är detta regeringens politik när det gäller Bergslagen, måste jag beträffande den väg som jag nyss har nämnt säga att det är fråga om en halvfärdig politik. Det som skulle bli ett lyft för kommunen blir bara ett halvt lyft. Så är det också när det gäller övriga Bergslagen. Man går alltså bara halva vägen. Det som återstår får dessa små, fattiga kommuner försöka klara själva. Visserligen har industriministern nu lämnat kammaren, men jag vill ändå göra följande påpekande. Industriministern sade att arbetslöshetssiffrorna i Bergslagen har sjunkit. Tyvärr är det överord. I de av mig berörda kommunerna förhåller det sig nämligen på precis motsatt vis. Arbetslöshetssiffrorna har stigit. Det kan man lätt se när man läser den senaste statistiken. Uppgifterna har lämnats av arbetsmarknadsutskottet, så nu har också Sven Lundberg möjlighet att ta del av siffrorna. Jag förstår att det kan vara svårt att hålla alla siffror i minnet. Man skall i alla fall vara försiktig med orden — man konstaterar ju här att alla siffror har vänt, att allting är positivt. Tyvärr har berörda kommuner i Bergslagen en ålderspyramid som inte är av denna världen, vilket också utgör en stor belastning. Kapitalkostnaderna för dessa kommuners överlevnad stiger hela tiden, eftersom arbetslösheten ökar. Man kan också peka på ungdomsarbetslösheten och, som sagt, på den onormala ålderspyramiden. Det enda som ungdomarna erbjuds i dag är ungdomslag. De som i dag får utbildning har inga möjligheter att senare få sin utkomst i hemkommunen. Dessa ungdomar kommer man alltså också att tappa. Av Örebro läns elva kommuner är det åtta kommuner som har ett negativt födelsetal. Det betyder att stora delar av Örebro län har en negativ sysselsättning. Visserligen berörs i den aktuella propositionen endast två kommuner. Men jag vore tacksam för ett svar på åtminstone en av de punkter som jag här har tagit upp. Vad tycker Sven Lundberg om allt detta? Är situationen så bra som industriministern utmålade? Om man gör en satsning, ja, då blir det en halv satsning. Är detta en politik som vi i Bergslagen och inlandet har att vänta även fortsättningsvis?